Herr talman! Får jag först som en allmän reflexion över debatter av denna karaktär säga att jag tror att riksdagen skulle tjäna på om vi tillsammans försökte ålägga oss en viss disciplin när det gäller dessa debatter. John Anderssons två frågor som har föranlett denna debatt utgår från de krav som restes i det västerbottniska länsprogrammet, och det är det jag har svarat på. Nr 14 Länsprogrammet är dess värre försenat. Det skulle ha kommit under oktober — Fredagen den månad, men det har under hand upplysts att programmet är försenat och att — 24 oktober 1980 det inte beräknas komma oss till handa förrän omkring den 1 december. Därför måste mitt svar bli att jag inte nu kan kommentera en officiell handling som ännu inte har inlämnats till industridepartementet, och jag tycker att man borde kunna respektera detta i den debatt som vi för här. Jag skall ändå försöka att något kommentera de frågor som har väckts under dagens debatt, trots att de egentligen inte rör den fråga vi diskuterar med anledning av interpellationen utan är mera perifera. Till att börja med vill jag gå in på frågan om behovet av statliga insatser i Västerbotten. Jag tycker att åtgärdsprogrammet ger ett bra svar på den frågan. Regionalpolitiken är egentligen den enda sektorn av samhällslivet för vilken regeringen inte föreslagit någon nedbantning eller någon prutning. Av detta kan man utläsa regeringens betoning av en oförändrat stark prioritering av regionalpolitiken. I åtgärdsprogrammet föreslås att alla tänkbara resurser skall satsas på regional utveckling. Det gäller satsningar på nya företag och på utbyggnad av befintliga företag under förutsättning att man har sunda och livskraftiga projekt. När det sedan gäller nya åtgärder är vi naturligtvis beredda att utifrån länsprogrammen ta upp diskussion med länsmyndigheterna om speciella insatser. Det är ju därför länsprogramssystemet har skapats. Men självfallet får då länstyrelserna vara beredda att presentera dessa program så att man kan få en meningsfull debatt. Lokaliseringsärendet när det gäller Holmlunds Livsmedel togs också upp här. John Andersson säger att det går rykten om att regeringen tänker avslå framställningen från Holmlunds Livsmedel. Jag vet inte om det är meningen att vi skall ta upp rykten till debatt här i kammaren, men jag vill säga att det här ärendet ännu inte har föranlett något regeringsbeslut. När vi var i det skede då vi var beredda att ta ett beslut fördes, genom kontakter med företrädare för kommunen, in nya synpunkter i bilden som gjort att vi vill ta upp ytterligare diskussioner med kommunen innan vi går till beslut. Ärendet är alltså alltjämt föremål för beredning. När det gäller frågan om Hörnefors framtid, som Rune Ångström tog upp, vill jag säga att det är för tidigt att diskutera den frågan nu. Hela NCB-koncernens utveckling och framtid är föremål för förhandlingar med de olika intressegrupperna, och då är det för tidigt att nu kommentera en enskild driftsenhets framtid. Vi återkommer alltså till frågan om Hörnefors och till vilka åtgärder av regionalpolitisk karaktär som kan bli nödvändiga för att säkra utvecklingen i Hörnefors samhälle. Beträffande Scharins Söner är förhållandet likartat, och jag förstår inte riktigt vad Rune Ångström menar med talet om olustiga turer från förra veckan. Visst finns det olustiga turer i den här frågan, men jag vill påstå att de hör hemma uppe i Västerbotten. Jag har noterat hur pressdebatten där har karakteriserats av omdömen som stöld, svek, häleri, skandal osv., och de omdömena knyts till regeringens beslut förra veckan att rädda 35 jobb i en av 129 landets mest krisdrabbade kommuner, nämligen Jokkmokk. Skall vi låta den regionalpolitiska debatten präglas av avundsjuka mellan kommuner och misstänksamhet mellan regioner, då tror jag inte att regionalpolitiken har någon ljus framtid. Sanningen är ju att omdömet att det rör sig om en regionalpolitisk skandal bara hade haft fog för sig om regeringen sagt nej till att rädda jobben för de anställda vid det konkursdrabbade Jokkmokksföretaget under hävisning till att ett annat företag, dvs. Scharins, kanske i en framtid skulle starta en MDF-tillverkning. I stället rör det sig här om ett lokaliseringsärende helt i enlighet med den av riksdagen fastlagda regionalpolitiken. Det gäller ju här att stimulera företag att förlägga tillverkning i de delar av landet som har de sämsta förutsättningarna. Vi har inte alls svikit Scharins. Den här regeringen och dess föregångare har sedan 1977 varit beredda att stödja Scharins — genom lån, uppskov med amorteringar och på annat sätt — för att ge Scharins möjligheter att söka en partner till sitt MDPF-projekt. Två företag, både Scharins och Masonite AB, har haft planer på det området. Det är självfallet inte departementets uppgift att sortera bland marknadsanalyserna. Det måste företagen göra själva. Jag, och regeringen, har att ta ställning till ett lokaliseringsärende med hänsyn till om det är ekonomiskt sunt och hållbart, om det uppfyller de krav som enligt riksdagens riktlinjer bör ställas när det gäller regionalpolitiskt stöd.

Herr talman! Jag skulle vilja säga till industriministern att jag inte har hämtat något förslag ur det försenade länsprogrammet. Så den delen skulle vi kunna lämna därhän i den här debatten. I interpellationen har jag ju tagit upp de stora problemen i länet. Jag hade kunnat nämna en mängd konkreta saker. Industriministern är säkert väl informerad om vissa av dem. Jag kunde, som t.ex. Rune Ångström gjorde, ha frågat industriministern hur det blir med AB Scharins Söner, NCB, Hörnefors osv. Beträffande Holmlunds Livsmedel sade industriministern att vii kammaren inte skall diskutera rykten. I går kunde man emellertid läsa i en tidningsrubrik att regeringen enligt vissa källor ämnar avslå den gjorda framställan. Vad som oroar är att beslutet har blivit uppskjutet gång på gång. Det är ju inte bra för företaget att ständigt få det avgörande beslutet uppskjutet. I interpellationen ställde jag emellertid just den fråga som är central för dem som planerar och för alla förtroendemän och förtroendekvinnor i länsförsamlingar och kommunala församlingar. Naturligtvis hade ingenting hindrat industriministern att lämna information i en hel del konkreta frågor som man väntar besked om i vårt län. Men ser industriministern sig förhindrad att ta upp en diskussion om statliga insatser i Västerbottens län, skall jag naturligtvis rätta mig efter industriministerns önskan att få läsa Nr 14 länsprogrammet, innan han lämnar besked. Jag får väl återkomma med mer Fredagen den detaljerade frågor, när industriministern läst länsprogrammet. 24 oktober 1980 En positiv sak i industriministerns senaste inlägg var emellertid att industriministern garanterade att de regionalpolitiska insatserna är det som Om sysselsättninghan tydligen sist kommer att tumma på när det gäller inbesparingar och — en i Västerbottens åtstramningar. Jag får väl tacka för den positiva saken i industriministerns — län
Fru talman! Jag reagerade litet grand på industriministerns uppmaning om disciplin i debatten. Rubriken på den här debatten är Sysselsättningen i Västerbottens län. Jag hade själv tänkt interpellera därom, men när jag såg att John Andersson redan hade gjort det ansåg jag att detta var den rubrik varunder jag kunde ta upp de här frågorna. Och jag förstår att industriministern är på det klara med att det är centrala frågor för oss i Västerbotten. Det är också klart att länsprogrammet skall ange ramarna för hur vi i framtiden skall jobba med de här frågorna. Ett väldigt stort arbete är nedlagt på länsprogrammen i de olika länen. Jag vill säga att det kanske särskilt gäller i Norrlandslänen, där vi är mycket hårt pressade i sysselsättningsfrågorna. Vi får se vad verkningarna blir av det länsprogram som nu är inne i slutvarvet på länsstyrelse och regionala organ och kommer att överlämnas till industridepartementet och regeringen. Men mitt inlägg rörde främst tre centrala frågor, där problemen är väldigt akuta. Jag vill poängtera att både då det gäller Hörnefors och då det gäller Scharins innebär varje uppskov med ett beslut att tid rinner ut ur timglaset, och det medverkar till att det blir allt svårare att vidta åtgärder. Som jag sade i mitt förra anförande har den utredningsgrupp som är tillsatt av Umeå kommun lagt fram ett konkret förslag. Jag har också citerat från den skrivelse som är överlämnad till industridepartementet, där man kräver skyndsamhet i behandlingen. Vi vet att NCB:s strukturplan föreslår en nedläggning av massaindustrin i Hörnefors, och vi vet att detta kommer att få förödande konsekvenser också för papperstillverkningen i framtiden. Nu begär vi att få en respons på det nya grepp vi har tagit i det här sammanhanget, där vi föreslår en reducerad massatillverkning och en papperstillverkning som är anpassad till den och som har siktet inställt på framtiden. Det är alltså inget nedläggningsföretag vi vill skapa här, utan vi vill skapa ett företag som har möjligheter att stå på egna ben i framtiden. Då måste jag konstatera att NCB:s strukturplan — och det här är viktigt utifrån Västerbottens synpunkt — är förödande för Västerbotten. Folke Rydbo har, konkret uttryckt, fått i uppdrag att överföra råvara på skogssidan från Västerbotten till andra delar av landet. Det är konsekvenserna av det 131 som vi inte kan acceptera. Vi måste få behålla en viss del av förädlingsprocessen inom vårt eget län för att också kunna behålla ett livskraftigt näringsliv. Här har vi föreslagit att industridepartementet skall bilda en fristående organisation med egna ekonomiska resurser och med uppgift att utreda och förprojektera en lösning av problemen i Hörnefors enligt det förslag som den nämnda utredningsgruppen har redovisat. Om inte industriministern har hunnit ta ställning till den konkreta framställningen vill jag påpeka att vi i den här arbetsgruppen inom Västerbotten är spända på ett besked om hur industriministern ser på just detta förslag. I fråga om Scharins Söner gäller det inte avundsjuka, för att regeringen har gett ett lokaliseringsstöd till Masonite AB för tillverkningen i Jokkmokk. Jag villinte ställa mig som någon domare och avgöra om detta är att betrakta som industristöld, projektstöld eller något annat av de drastiska omdömen som har förekommit i debatten. Jag har bara att döma efter vad som är skrivet för och emot i pressen och de kontakter som jag har haft i övrigt. Jag vill bara säga att hanteringen som sådan har väckt stor olust i Västerbotten. Det är en spegling av denna olust som har visat sig i pressen och i massmedia i övrigt. Därmed lämnar jag den delen av frågan. Jag betraktar det som självklart att man inte skall flytta arbetslöshet från en region inom stödområdena till en annan. Det blir inte bättre med det. Vidare är det positivt — jag tackar för det — att industriministern har sagt att Scharins Söner kan fortsätta att jobba med sitt förslag även framdeles. Likaså tackar jag för beskedet beträffande Holmlunds Livsmedel i Bastuträsk att ärendet fortfarande är under prövning. Jag hoppas att det kan bli ett positivt besked också där.
Fru talman! Får jag till Rune Ångström säga att det inte är fråga om förseningar när det gäller behandlingen av de lokaliseringsärenden som han åberopar, nämligen Holmlunds Livsmedel och Scharins Söner. De här projekten har hittills inte fyllt de krav vi måste ställa på projekt, om vi skall handla enligt riksdagens intentioner. De förseningar som här kan påvisas beror alltså inte på handläggningen i departementet utan helt enkelt på att de projekt som har presenterats inte har fyllt måtten. Jag noterar att Rune Ångström tar avstånd från de omdömen som vi har läst i Västerbottenspressen och som jag tolkar som något slags missriktad avundsjuka mot Jokkmokk. Även ledande företrädare för länet har i sina uttalanden kommenterat de här besluten på ett sätt som jag finner ganska upprörande. Det är ändå så att regeringen måste ta ställning till lokaliseringsprojekt utifrån de förutsättningar som olika projekt har. Vi kan inte ta konkurrenshänsyn. Vi kan inte lägga oss i skilda företags marknadsbedömningar etc. Vi måste ha vissa klara krav på de projekt som man söker lokaliseringsstöd för. När ett projekt är klart och fyller de kraven, skall det rimligen också föranleda ett beslut, och ett sådant har vi fattat i fallet Jokkmokk. Beträffande Scharins har det, med regeringens stöd, pågått ett arbete Nr 14 sedan 1977 när det gäller krediter. Men det har inte kunnat leda till avsett Fredagen den resultat. Det kan regeringen inte lastas för. 24 oktober 1980 Beträffande frågan om Hörnefors kommer ett ställningstagande i samband med att vi tar ställning till andra frågor som gäller NCB:s framtid och NCB:s strukturplan. De förhandlingar som bedrivs med ägargrupper inom NCB måste ju slutföras, innan vi kan bedöma hur strukturplanen mera definitivt kommer att gestalta sig.
Fru talman! Beträffande Holmlunds Livsmedel upprepar jag att ärendet är tillstyrkt av länsstyrelsen och AMS. Det var litet överraskande att höra att brister i utredningen har gjort att industridepartementet inte har kunnat ta ställning i frågan. Jag hoppas att utredningar och övriga förslag i ärendet kan kompletteras så att det blir möjligt att göra det relativt snabbt. Jag sade i mitt anförande beträffande de omdömen som är gjorda i ärendet Scharins Söner AB att jag personligen inte hade möjlighet att ta ställning till de olika omdömen som fällts i ärendet. Det är emellertid klart att ärendet har spritt olust i Västerbotten, eftersom det var ett projekt som vi ansåg realistiskt. Inledningsvis var vi mycket bekymrade för att förläggningen till Jokkmokk skulle betyda att Scharins Söner inte skulle kunna fortsätta med sin planering och sina försök att nå en lösning. Nu har industriministern förklarat att dörren fortfarande står öppen för Scharins Söner. Jag tycker det är ett mycket positivt besked, och i Västerbottens län och i Skellefteå kommun ställer vi oss helhjärtat bakom de försöken. Det är också klart att det är svårt att få kompanjoner i en sådan bransch som boardbranschen. Hela den branschen sviktar. Att det har dragit ut på tiden att hitta en samarbetspartner med goda ekonomiska resurser är därför inte så märkligt. Masonite AB var en sådan tilltänkt partner, som sedan hoppade av förhandlingarna och startade eget uppe i Jokkmokk. Beträffande Hörnefors betraktar vi det förslag som arbetsgruppen har framlagt som en viktig bit då man skall behandla strukturplanen i dess helhet. Enligt vår uppfattning är det en säkrare bedömning av det förslag som arbetsgruppen har lagt fram, och det är en viktig förutsättning för att strukturplanen för Hörneforsdelen blir riktigt värderad. Jag hoppas att industriministern först skall se på den konkreta framställningen om en arbetsgrupp inom industridepartementet och sedan lägga fram förslaget som en bit i strukturplanen för NCB.

Beträffande den del av interpellationen som rör eventuella ägarförändringar kan jag nämna att jag fortlöpande får viss information om utvecklingen inom olika företag och branscher, bl.a. genom etableringssamrådet med industrin, vid kontakter med regionala och lokala organ, vid kontakter med de fackliga organisationerna osv. Den information som lämnas till mig är ofta förtrolig, eftersom företagens verksamhet skulle kunna skadas om planerna på eventuella förändringar blir kända långt innan beslut har fattats om deras förverkligande. Många företag har ständigt planer på förändringar i verksamheten av olika slag av vilka bara ett fåtal slutligen realiseras. När konkreta förslag föreligger har företagsledningen lagstadgad skyldighet att informera de anställda. I ett sådant läge ställs ofta frågan till mig, om jag är beredd att vidta åtgärder för att förhindra eventuella negativa effekter på sysselsättningen. Jag har också här i kammaren vid flera tillfällen besvarat frågor av den typen. Däremot anser jag, mot bakgrund av vad jag nyss har anfört, att det vore principiellt felaktigt att besvara frågor om vilken information som har lämnats till mig rörande olika företag innan konkreta och för de anställda presenterade förslag föreligger. När det gäller insatser för att lösa sysselsättningsproblem inom den värmländska industrin vill jag först särskilt peka på de resurser och initiativmöjligheter som de regionala organen efter hand fått för att kunna arbeta aktivt med regionaloch näringspolitiska insatser. Värmlandsdelegationen fick på sin tid 6 milj.kr. efter beslut av regeringen. Därefter har länsstyrelsen hittills fått 6,2 milj.kr. för fortsatt projektverksamhet. Såväl den geografiska prioriteringen som ändamålsinriktningen avgörs av länsstyrelsen. Jag vill också erinra om att riksdagen har anslagit 12 milj.kr. för att främja industriell utveckling i Värmland. Regeringen har nyligen beslutat om användningen av dessa medel. Sammantaget innebär detta enligt min bedömning att väsentliga resurser harställts till förfogande för att förstärka näringslivet i Värmlands län. Ett väl fungerande arbete i länet har också avgörande betydelse för effekten av centrala stödåtgärder. Jag vill slutligen framhålla att sysselsättningssituationen i Värmland inger oro. Regeringen har därför vid flera tillfällen under de gångna åren satt in speciella åtgärder riktade mot länet. Regeringen följer noga utvecklingen och är beredd att inom ramen för gällande regler stödja projekt som ger ökad sysselsättning i Värmland.

Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret, även om jag hade varit betydligt mer tillfredsställd om maktförhållandena inom industrin hade medgett att industriministern här i dag hade redovisat alla förutsättningar och därmed startat en bred diskussion om de värmländska basindustriernas utvecklingsmöjligheter. Nu hänvisar statsrådet till att den information han kan ha fått i så fall är förtrolig, eftersom företags verksamhet skulle kunna skadas. Jag vill inte ställa mig helt oförstående till industriministern i det avseendet — vi lever ju i ett system där privatpersoner fattar beslut med vittgående följder för samhället. Och det är ju i och för sig fult att gå i väg och skvallra om det man fått veta i privat förtrolighet. Men det är helt andra förhållanden när vi diskuterar regeringens sparplan och tänkbara alternativ till den, när vi i hela landets intresse diskuterar vad som kan skäras ned i statlig och kommunal budget och vad människor i allmänhet kan bidra med i folkhushållningens intresse. Då är det helt igenom vårt samhälle som vi diskuterar i demokratiska former. Nu är det emellertid så att konkreta förändringar redan är i gång inom både Uddeholm och Billerud, alltså både på stålsidan och på skogsindustrisidan. Nyby Uddeholm har nyligen beslutat att snabbare än planerat skära ner och koncentrera tillverkning och administration. Inom rördivisionen skall 150 arbetstillfällen bort. I Storfors är rörverket nära nog den enda industriarbetsplatsen i kommunen — företaget svarar för omkring 98 96 av industrisysselsättningen i Storfors. Nu har företag och fackförening för tillfället sökt en lösning i tredagarsvecka under en begränsad period i höst. Vid Uddeholm Tooling i Hagfors, alltså på verktygsstålsidan, gick man fr.o.m. den här veckan över till fyradagarsvecka fram till jul. Här föreligger ungefär samma dominans på industriarbetsmarknaden i Hagfors kommun som för rörverket i Storfors. I fråga om Hagfors och neddragningen av produktionen där så hänvisas det till den minskande orderingången från de exportmarknader som hittills har köpt 80 96 av verktygsoch stångstålet från Hagfors. Detta är väl att betrakta som kalla fakta som det för dagen inte går att göra mycket åt. Det är bara att beklaga att Uddeholm inte långt tidigare har lyssnat på kritiken och investerat i vidareförädling på sina bruksorter i bl.a. Värmland. Det hade kanske varit möjligt på den tiden när Uddeholm fortfarande framstod som ett värmländskt bolag med många små aktieägare med delvis lokal förankring. Nominellt kan förvisso även i dag många ägare räknas upp, men det är mindre intressant än det påtagliga förhållandet att centraliseringen av ägandet inom stålindustrin och Uddeholm nu fortskrider i rask takt. Det är den anonyma och otillgängliga fjärrstyrningen som i dag oroar de tusentals anställda inom svensk stålindustri. Det är överlåtet till dessa privatpersoner att utifrån snäva och kortsiktiga intressen bestämma framtiden för denna riksviktiga basindustri. Medan vi politiker sitter och gnetar med den offentliga sektorn för att få landets underskott att minska, så lämnar vi därhän avgörande frågor, t.ex. den om vi har råd att avveckla landets malmbaserade råjärnstillverkning och gå över till att importera skrot. Jag nämner detta som ett exempel på det som min interpellation gäller, men jag tänker inte försöka åstadkomma en ståldebatt med industriministern i dag. Den får vi nog senare här i kammaren. Det alldeles avgörande för den oro som växer i dag är just att det stora som sker, det sker tyst, och strukturomvandlingen smyger sig på oss i former som vi sannolikt längre fram kommer att få ångra att vi gick med på. Landets basindustrier och förädlingen av våra råvaror är avgörande för hela landets ekonomi, för vår handel med omvärlden och för våra samhälleliga åtaganden. Nyby Uddeholm är ett annat exempel på det svåråtkomliga i privatägarnas stålpolitik. Där har en amerikansk konsultfirma, McKinsey, talat om vad som skall ”städas bort” i Torshälla och Storfors. Enligt tidningsuppgifter kommer det inte att räcka med att 150 arbeten försvinner inom rördivisionen. Även den övriga stålbearbetningen inom Nyby Uddeholm skall städas bort, och uppemot 400 jobb kommer att försvinna på de båda bruksorterna. Pessimismen hos de anställda sträcker sig ännu längre. Nu kan industriministern börja fundera över vad det jag hittills har sagt har med Marcus Wallenbergs besök hos Uddeholm i september att göra, men jag är framme vid den kopplingen. Dagen efter det att SE-Bankens överhuvud hade besökt Värmland skrev Dagens Nyheters ekonomiske reporter Sven-Ivan Sundqvist så här: ” Ämne för samtal mellan rundvandringarna kan vara ”---” vad VD Åke Ahlström vill göra med Nyby-Uddeholm. Ett annat möjligt diskussionsämne är lösningar på ”småbråket” mellan Uddeholm och SKF på verktygsstålsidan.” Nu är detta för all del spekulationer — det uppger reportern ärligt också, och spekulationer får tas för vad de är. Men de berörda anställda inom stålindustrin ser ju denna höst tydligt att något är i görningen, och tiden kan vara för kort för de anställda att värna om sin rätt till arbete på hemorten, t.ex. genom att i kraft av sin yrkeskunnighet ställa upp alternativa planer till de strukturförändringar som kanske främst tjänar kapitalcentralisationens intressen. Om exempelvis Hagfors järnverk är hotat i ett relativt kort perspektiv, så är det ju hög tid att på allvar undersöka förutsättningarna för det framlagda förslaget att göra om Hagfors till en central för skrotåtervinning i Sverige. Jag har personligen inte några kunskaper på området — sannolikt inte industriministern heller — utan här gäller det ju att ställa upp med lösningar baserade på de arbetandes kunskaper som kan länka över industriarbetena till ny industriell verksamhet, som så mycket som möjligt bygger på de kunskaper som stålindustrins anställda har. Detsamma kan ju sägas om skogsindustrin. Här skall jag nu åter citera ur den anförda DN-artikeln om Wallenbergs besök hos Uddeholm den 11 september: ”Marcus Wallenberg kan ha intresse av att förmedla köp av alla eller en del av Uddeholms aktier i Billerud. Tänkbar köpare skulle kunna vara Papyrus, Stora Kopparberg eller något av investmentbolagen Investor och Providentia. Den strukturella tanken skulle då vara att samordna Wallenbergssfärens ”mellanbälte” i svensk skogsindustri, dvs. Papyrus, Billerud, Kopparfors och Stora Kopparberg.” Nu skall jag sluta citera den spekulerande DN-reportern. Han är säkert en kunnig reporter, men någon säker kunskap har han ju för den skull inte förmedlat. Jag skall i stället citera industriministern själv, och det citatet härstammar från den tid då Nils Åsling var industriminister i första trepartiregeringen. Det var vid ett besök i Skoghall i Värmland 1977, i samband med att det s.k. villkorslånet på 600 milj.kr. ställdes till Uddeholmsbolagets förfogande. Då sade industriministern följande: ”Nu är skutan flott och kan segla vidare i förlig vind.” Skutan som industriministern då talade om var det Uddeholm som vid tillfället ansågs vara nära nog konkursmässigt. Året därpå sålde Uddeholm sin skogsrörelse till Billerud mot ett 30-procentigt aktieinnehav i Billerud. I dag har Uddeholm 49,96 96 av aktierna i Billerud. Wallenberggruppen, dvs. SE-banken närstående intressen, har fått ett allt starkare grepp över Uddeholm och därmed indirekt över Billerud. För dagen lär Wallenberggruppens aktieinnehav i Uddeholm uppgå till 13 26, men som bekant krävs oftast inte mycket mer än så för att komma i besittning av den avgörande makten. Jag skulle gärna vilja veta hur industriministern, som tillhör ett småfolkets parti och som t.o.m. tar sig före att i formuleringar kritisera storfinansen, ser på denna typ av storaffärer, där bolag är nära konkurs ena dagen och sedan över en natt skaffar sig stora aktieposter i ett annat bolag. Industriministern brukar ju ofta i debatten dra paralleller mellan en enskild persons ekonomi och samhällets ekonomi. Jag vill inte här gå in på om det är rimligt eller orimligt att göra sådana analogier. Men om vi skulle pröva det tänkesättet när det gäller Uddeholmsskutan, som drogs av grundet med statlig draghjälp 1977, så skulle det ju vara detsamma som om en vanlig medborgare gick på knä för sina amorteringar på villan och sedan dagen därpå köpte huset intill. Det är inte jag själv som har kommit på den här geniala liknelsen utan två vänner till mig, som arbetar på bruket i Skoghall och bor grannar med varandra. Lyckligtvis är de inte själva i den här beklagansvärda situationen. Industriministern berättar än en gång för mig om de resurser som de regionala organen i Värmland har fått för att kunna arbeta aktivt med näringspolitiska insatser. Jag vet inte om det är i pedagogiskt syfte som statsrådet än en gång berättar om Värmlandsdelegationens 6 miljoner, om de ytterligare 6 miljoner som länsstyrelsen har fått och om de 12 miljoner som riksdagen har anslagit för att främja industriell utveckling i Värmland. De här insatserna är givetvis av godo, och man får väl också anta att berörda regionala organ gör sitt yttersta för att realisera ett väl fungerande arbete. Det är också trösterikt att veta att sysselsättningssituationen i Värmland inger industriministern oro och att regeringen noga följer utvecklingen. Men varför oroar inte storfinansens pågående manipulationer med basindustrierna, varför oroar inte det förhållandet att beslut som kan få avgörande betydelse för industriutvecklingen fattas av allt färre privatpersoner och att deras beslut omges med sådan sekretess? Jag vill inte pressa industriministern mer på vad han eventuellt kan känna till, men det vore skönt med ett medgivande av att strukturomvandlingen inom basindustrierna, med tänkbara katastrofer för hela kommuner och län som följd, är en samhällsfråga och inte en privatfråga. Till sist: Om nu industriministern inte kan lämna ut några förtroliga uppgifter om den eller den företagsdelen och förestående ägarförändringar eller beslut om nedläggningar som kan komma i höst, så bör det inte hindra honom att här i dag tala om huruvida det är någon bruksort i Värmland som kan drabbas av omfattande nedläggning under den närmaste tiden. Är läget under kontroll, eller kan det bära i väg mot sådana ingrepp som innebär lokala och regionala katastrofsituationer? Den konjunkturnedgång vi upplever i dag har kommit väldigt överraskande. Finns det i så fall en fungerande beredskap för ersättningsarbeten? Kan bolagen ta det sociala ansvar som det tidigare har talats om, eller är det så att någon stor skuta i dag står ännu hårdare på grundet än anno 1977?

Fru talman! Efter dessa Raul Blächers vilda fantasier måste man fråga sig vart han egentligen syftar. Det är många som undrar vad det är för märkliga ting som skulle kunna ske med industrin i vårt land, om den politik som Raul Blächer företräder skulle få iscensättas. De exempel som kan ges från de totalitära system som dväljs där kommunismen har makten är inte direkt av den arten att de inspirerar svenska folket att rösta fram ett sådant system. Exemplen är avskräckande. Men det går naturligtvis att stå här i talarstolen och göra spekulationer, grundade på andra spekulationer — i detta fall i Dagens Nyheter. Men de spekulationerna är inte märkvärdigare, Raul Blächer, än att både ni och jag och andra i denna kammare skulle kunna sätta ungefär samma funderingar på pränt. Men vad skulle det gagna en debatt som borde vara konstruktiv för värmländskt vidkommande? Familjen Wallenberg och Wallenberggruppen blandades in i sammanhanget — inte oväntat, för det tycks vara en ständig fixering hos kommunisterna att tala om Wallenbergs. Jag kan förstå att man gör det, eftersom Wallenbergföretagen ju har visat sig kunna klara av även den svåraste av krissituationer i detta land. Värmland kunde ha varit betydligt bättre gynnat, om vi där hade haft fler Wallenbergföretag. Om friskt kapital från stora stabila företag, typ Wallenbergs, kunde komma värmländska industrier till del borde vi vara tacksamma för det i vårt län. Det finns dock en mycket farlig sida av Raul Blächers tal, och det är den ständigt mörka bild som han försöker frammana. Visst finns det problem med sysselsättningen i Värmland, och industriministern har förklarat här i dag att man från regeringens sida ser denna problematik med viss oro. Man måste emellertid vara på sin vakt mot de negativa psykologiska effekter som en sådan svartmålning som den herr Blächer så ofta åstadkommer får bli dominant. Det förhåller sig ju faktiskt så att vi har en mycket hög industrisysselsättningsgrad i Värmland. Ca 40 000 människor är industrisysselsatta — till helt övervägande del i enskilda företag. Det finns en förnämlig samhällsuppbyggnad, en god infrastruktur, i de värmländska tätorterna. Det finns en levande landsbygd i större delen av länet. Det finns faktiskt rätt mycket av positiva ting att notera även i dag. Hos näringslivet har det funnits en vilja till investeringar, och den har omsatts på det sättet att vi i dag mestadels har välutvecklade och högmoderna industrianläggningar, inte minst inom basindustrin. Visst är det enskilda människor som har åstadkommit detta, men vi kan inte påstå att det har blivit sämre industrier därför att det också har funnits ett intresse för att förändra ägarstrukturer och åstadkomma sammanslagningar, där sådana har befunnits vara positiva. Raul Blächers alternativ till det enskilda näringslivet är politisk styrning, politiska beslut i slutna rum, utan möjligheter ens för parlamentariker att diskutera förändringar i det systemet.

Visst kan man få arbete på det viset, men det är inte någonting som gagnar de enskilda människorna. Fru talman! Det finns en hel del positivt att säga, och jag skall be att få återkomma till det.

Fru talman! Göthe Knutson brukar i sådana här debatter hemfalla åt en mycket förytligande beskrivning, som om det bara var fråga om inställningen till frågorna, som om det var ideologierna som styrde på det ena eller andra sättet och som skulle vara av godo eller av ondo. Nu är det inte det vi diskuterar. Det är inte jag som spekulerar, och det är inte jag som svartmålar. Ingen skulle vara gladare än jag om Värmlands industriarbetare på de här berörda bruksorterna hade anledning att känna tillförsikt för framtiden. Politiska beslut i slutna rum, föredrar Göthe Knutson att kalla de krav som de anställda ställer på att få vara med och delta i planeringen och påverka strukturomvandlingen. Varför är det bara när industriarbetarna blir arbetslösa som man plötsligt vädjar till deras uppfinningsrikedom och deras intresse för nya produkter? Lars de Geer vädjade härförleden i Radio Värmlands Vädring i Torsby till värmlänningarna att ta sig i kragen och komma med innovationer. Det är nu som de anställda är värda att få vara med och diskutera stålindustrins och skogsindustrins framtid. Det är sådana initiativ som de anställda via sina fackföreningar — både tjänstemännens och de kollektivanställdas — på Skoghallsverken har tagit. Tillsammans med forskare arbetar de febrilt för att utveckla alternativa planer. Det är ett demokratiskt perspektiv på basindustrierna. Jag säger inte att det inte är positivt att det vid sidan av allt det här görs mycket för att få fram marginella tillskott till arbetsmarknaden, att det satsas på nya produkter. Men när Göthe Knutsons yngre partikamrater i Värmland i en debatt med Kommunistisk ungdom i bibliotekshuset i Karlstad skulle utveckla de här idéerna hade de inte mycket mer att komma med än att Uddeholms nya verksamheter har startat ett projekt med svampexport och att man kan hoppas på en utveckling av turismen — säsongmässiga och mycket marginella tillskott. Det var det enda som MUF i det sammanhanget hade att komma med.
Fru talman! Självfallet skall jag inte blanda mig i den här ideologiska debatten mellan höger och vänster. Här i landet har vi ju en regering som bedriver mittenpolitik, och då är den diskussion som förs här kanske av mindre intresse. Jag vill dock kommentera Raul Blichers fråga till mig, om inte strukturutvecklingen i basindustrierna är en samhällsfråga. Självfallet är detta en samhällsfråga, och det framgår inte minst av frågestunderna här i kammaren att det också i hög grad är en politisk fråga. Koncentrationstendenserna i näringslivet följer vi från regeringens sida med vaksamhet. Att vi slår vakt om de anställdas inflytande i näringslivet beror naturligtvis på omsorgen om att upprätthålla en intressebalans i samhället. Den omständigheten att den här regeringen har fäst stor vikt vid kooperationens roll i samhället — inte minst de kooperativa skogsföretagens— är också ett utslag av denna önskan att motverka en alltför långtgående koncentration i näringslivet och upprätthålla en rimlig intressebalans. Utan denna intressebalans skulle den vitalitet i näringslivet som vi är beroende av för vår allmänna utveckling gå förlorad. Det är av samma anledning vi bedriver en småföretagspolitik sedan oktober månad 1976 — tidigare fanns som bekant bara en storindustripolitik här i landet. Vi vill upprätthålla intressebalansen och inte låta vissa intressegrupper och ägargrupper dominera hela den strukturutveckling som är nödvändig och därmed ge den en ensidig prägel. Detta skulle ju innebära en ytterligare utveckling mot ett allt ensidigare näringsliv. Om vi nu händelsvis skall dröja litet grand vid Värmlands problem, så är det bekant att man där har ett för ensidigt näringsliv och för sent — nämligen inte förrän med den första trepartiregeringens arbete — har startat verksamheten med att differentiera det.

Fru talman!

När Raul Blächer i förklenande ordalag talar om innovationer och uppfinningar och nämner att förre försvarsministern Lars de Geer efterlyste sådana begriper jag absolut inte vad han avser. Det måste väl även för en kommunist vara angeläget att Sverige och det län som han representerar i riksdagen verkligen får del av den utveckling, av det nyskapande, av de innovationer som endast enskilda initiativ förmår skapa i tillräcklig grad; det gäller inte bara i vårt land utan i hela världen. Det finns, sade jag innan jag slutade i första omgången, en del positivt att nämna om Värmland. Till det som vi tacksamt noterar hör regeringens ansträngningar för att rädda sysselsättningen vid Deje Bruk. Där kan vi nu konstatera att en positiv lösning har kommit fram som räddar en mycket stor del av sysselsättningen. Regeringen har verkligen tagit denna fråga på allvar och gått till botten med problematiken. Den har inte bara kastat ut en slant enligt den modell som Raul Blächer och även socialdemokrater har förespråkat utan analyserat problematiken, för att inte förvärra situationen genom att skapa en företagsamhet som vilar på lösan sand och som endast kan fortsätta så länge som de statliga pengarna räcker. Vi förutsätter att man nu i Deje har skapat en god grund för en industriell verksamhet som har framtiden för sig. Sju kommuner i Värmland kommer nu att få industrihus genom den satsning på 12 milj.kr. i form av extrapengar till Värmland, vilken kom till stånd på ett borgerligt initiativ och tack vare regeringens starka positiva vilja. Jag vill också nämna, fru talman, att sysselsättningen inom verkstadsindustrin i Värmland har ökat under senare tid — även om det inte gäller några stora tal. Vi hade år 1978 15 500 sysselsatta inom verkstadsindustrin, och vid den senaste räkningen 1979 hade det antalet ökat till 15 700. Det är en klar trend åt rätt håll. Dess bättre kan vi nu också notera att den tycks fortsätta. Det finns lediga jobb inom verkstadsindustrin, och yrkeskunnigt folk efterlyses. Det vore mycket bra om Raul Blächer ville ställa sig bakom oss borgerliga ledamöter och de länsmyndigheter som arbetar för att få fler ungdomar att satsa på en yrkesutbildning i den kanske bästa av framtidsbranscher, verkstadsindustrin, i Värmlands län, som debatten här och nu gäller. Om Raul Bläöcher på något sätt hade velat bidra till dessa ansträngningar, skulle det ha varit en positiv och konstruktiv insats. I det sammanhanget vill jag också nämna något om skogsvården i Värmland. Det finns ett ytterligt angeläget behov av åtgärder inom det området. Enbart i Torsby kommun finns det ett akut behov av 144 000 dagsverken i form av skogsvårdsåtgärder. Detta motsvarar 700 helårsjobb. Men beklagligtvis lyckas man trots detta behov inte ens fylla platserna i de beredskapsarbetsgrupper som har kommit till stånd genom regeringens försorg. Jag vill slutligen, fru talman, konstatera att det finns förutsättningar för att praktiskt taget utan några ytterligare ekonomiska satsningar betydligt utöka antalet arbetstillfällen inom skogssektorn i Värmland. Vi har under ett par års tid framhållit detta, men de goda föresatserna i regeringens politik på det här området har ännu inte förverkligats. Det skulle vara värdefullt om industriministern, som ju i stor utsträckning även svarar för arbetsmarknadsfrågor, ville göra en kommentar till hur man skall lyckas få fart på skogsvårdsåtgärderna, mot bakgrund av det relativt stora antalet arbetslösa i den kommun som jag nämnde. Skogsvården kan i Värmland ge många fler arbetstillfällen, förmodligen flera tusen under de närmaste åren. Men hur skall man äntligen komma till ett förverkligande av dessa angelägna åtgärder? Arbetslösa finns och behovet finns, men det händer alltför litet.

Fru talman! Det är ju glädjande att se att Göthe Knutson inom loppet av några minuter nyktrar till, lämnar de ljusblå ideologiska höjderna, kommer ned till vardagen och gör en rent journalistisk beskrivning av vad som händer i Värmland i dag. Jag har redan i mitt tidigare inlägg betonat det positiva med alla de bidrag till sysselsättningen som eventuellt kan göras genom innovationer och tillskott av nya produkter. Det är självfallet bra, men det är tyvärr inte räddningen för de stora bruksorterna i Värmland, där merparten av de industrisysselsatta i dag oroar sig mycket över sin framtid. Den markering som industriministern gör i den här debatten finner jag positiv. Han talar om att det är mittenpolitik och en decentraliserande politik, en småföretagsgynnande politik, som skall föras. Men därmed ges tyvärr inget svar på min fråga om industriministerns möjligheter att i tid ingripa för att rädda jobben inom basindustrierna på de här berörda bruksorterna och för att få ett grepp på strukturomvandlingen. Jag vill bara erinra Göthe Knutson om att talet om investeringsviljan är taget ur luften. Industriinvesteringarna var ju betydligt lägre under den senaste högkonjunkturen än de var under den förra. De tenderar att minska, och det är ledsamt. Därför är också koncentrationen, centralisationen, inom näringslivet något som man från samhällets sida borde ta på betydligt större allvar.

Fru talman! Göthe Knutson frågade om speciella åtgärder för att få fart på skogsvården i Värmland är tänkbara. Jag vill då svara Göthe Knutson att virkesförsörjningsutredningen, som f. n. är mitt uppe i sitt arbete, överväger åtgärder på det här området. I samband med att vi lägger fram en proposition om skogsindustrin under vårriksdagen kan det bli nödvändigt att föreslå speciella insatser på området. Det är något som vi f.n. allvarligt överväger. Jag vill understryka att frågan om en intensifierad skogsvård är ytterligt angelägen också för att bredda den råvarubas som vi behöver för vår skogsindustri. Det är alltså en ytterligt angelägen fråga som vi återkommer till inom en inte alltför avlägsen framtid.
Fru talman! Jag noterar tacksamt de instämmanden som industriministern gör i mina synpunkter, och jag tackar honom även för svaret. Vi får väl tillfälle att återkomma till detta.

Fru talman! Med hänvisning till riksdagsordningen får jag meddela följande. Jag avsåg att i dag lämna svar på en interpellation av Bertil Jonasson om tidigareläggning av vissa vägprojekt i Värmland. Då Bertil Jonasson är förhindrad att i dag närvara i riksdagen, är min avsikt att i stället besvara hans interpellation den 10 november.
Fru talman! Hans Lindblad har frågat om jag anser att regeringens uppdrag den 24 juli 1980 till överbefälhavaren om organisation av försvarsmaktens högre regionala ledning m.m. överensstämmer med vad ett enhälligt försvarsutskott och riksdagen uttalade genom att till en del tillgodose motionerna 1979/80 nr 1983 och nr 1988 vad gäller sektion 8 vid militärområdesstaberna. Militärbefälhavarnas huvuduppgifter i fred är att leda den operativa verksamheten och mobiliseringsverksamheten. Militärbefälhavarnas övriga verksamhet får inte inkräkta på huvuduppgifterna. Detta har beslutats av riksdagen efter förslag av regeringen. I nämnda uppdrag till överbefälhavaren ges detta beslut till känna. Vidare uppdrar regeringen åt överbefälhavaren att lämna vissa organisationsförslag rörande försvarsmaktens högre regionala ledning med utgångspunkt i riksdagens beslut och med beaktande av de överväganden som redovisas i proposition 1979/80:135. Riksdagens beslut är således utgångspunkten. I det fortsatta organisationsarbetet bör därmed självfallet eftersträvas lösningar som innebär att verksamheten vid militärområdesstaberna i största möjliga utsträckning koncentreras på militärbefälhavarnas huvuduppgifter. I sin fråga citerar Hans Lindblad ur regeringens uppdrag till överbefälhavaren.

Mitt svar på Hans Lindblads fråga är därför ja.

Fru talman! Jag är naturligtvis till freds med att svaret på min fråga är ja. Jag är möjligen litet förvånad över det sätt på vilket regeringen uttryckte sig i det givna uppdraget. I den första av mig citerade meningen heter det nämligen att man särskilt skall beakta vad som i propositionens sägs om fältarbetsoch sambandsfunktionerna samt transportfunktionen. Därmed uteslöts i praktiken den lösning som försvarsmaktens ledningsutredning hade föreslagit, nämligen att dessa tre funktioner skulle bilda en egen sektion, dit även de ärenden som man ansåg vara av operativ art och som f. n. ligger på sektion 8 skulle föras. Uttalandet om att vad som stod i propositionen särskilt skulle beaktas kan inte gärna tolkas på annat sätt än att FLU på den punkten var överkörd och att dess förslag inte längre var aktuellt. Därmed skulle inte heller FLU:s förslag i fråga om sektion 8 vara aktuellt. Men jag är naturligtvis glad över att försvarsministern menar att man kan göra den tolkning som han här angivit. Man låter alltså riksdagens uttalande gå före uppdraget att propositionens ord särskilt skall beaktas. I direktiven till ÖB sades faktiskt att vad som särskilt skulle beaktas var den enda punkt där riksdagen hade haft en annan mening än vad som anges i propositionen, nämligen fortifikationsfrågorna. Det förekommer som bekant en organisationskonservatism innebärande att militärbefälhavarna vill ha kvar uppgifter som är av fredsinriktad art. Det gäller skjutfält, fredstida kasernbyggen och sådant. Vi vet att verksamheten vid sektion 8 i dess nuvarande utformning ligger långt ifrån det som enligt riksdagen skall vara huvuduppgiften, nämligen det operativa arbetet och därnäst mobiliseringsarbetet. Försvarsministern hade en mycket pigg och litet revolutionerande inriktning i FLU-propositionen, där han uttalade att resurser skulle föras bort från central nivå för att en decentralisering skulle framtvingas. Det är på samma sätt vid ett bortförande av resurser från sektion 8: då tvingar man militärbefälhavaren att samla krafterna på den uppgift som är hans viktigaste. De fredstida frågorna skulle därmed föras dit där de naturligen hör hemma, nämligen till byggnadskontoren och de lokala enheterna. Därför tycker jag att regeringsuppdraget som det var utformat inte kunde tolkas på annat sätt än att försvarsministern mycket gärna vill ha kvar sektion 8 i dess nuvarande utformning, trots att riksdagen uttalat att man inte skulle låsa sig för det nu. Men jag är fullt på det klara med att vad försvarsministern har sagt här får ta över vad som står i direktiven. Jag hoppas därför att militärbefälhavarna, ÖB och andra nu berörda inser att man skall rätta sig efter riksdagsbeslutet, dvs. att frågan om sektion 8 och därmed också de sammanhängande organisationsförslagen — inkl. fältarbets-, transportoch sambandsfunktionerna — skall anstå tills ÖB:s utredning är klar.

Fru talman!

Bakgrunden till C.-H. Hermanssons frågor är att det snart åttaåriga prisstoppet på baslivsmedel nu har avvecklats, med undantag för mjölken. I stället är företagen skyldiga att en månad i förväg anmäla prishöjningar till statens prisoch kartellnämnd. Tanken bakom Carl-Henrik Hermanssons fråga ”om de fria marknadskrafternas spel är viktigare än att hela befolkningen skall ha råd att hålla sig med en god koststandard” är felaktig. En fri marknadsekonomi med ett stort mått av konkurrens mellan företagen ger de bästa garantierna för att näringslivet skall utvecklas tillfredsställande. Regleringar, som det långvariga prisstoppet på baslivsmedel, blir lätt till nackdel för konsumenterna. De kan leda till byråkrati och stelbenthet i prissättningen samt minskad investeringsvilja. Risken ökar också för att kostnaderna vältras över på andra varor som inte är prisstoppade. Carl-Henrik Hermansson konstaterar f. ö. själv att trots prisstoppet har priserna på baslivsmedel stigit kraftigt under den tid prisstoppet varit i kraft. Hittills i år har de inte ökat mindre för prisstoppade baslivsmedel än för andra livsmedel. Jag vill här också peka på att det snarare är länder med ett helt reglerat näringsliv än länder med en fri marknadsekonomi som har svårigheter att förse befolkningen med livsmedel till rimliga priser. Jag är övertygad om att avvecklingen av prisstoppet på baslivsmedel kommer att bli till fördel för konsumenterna. Konkurrensen kommer att stimuleras och investeringsviljan i branschen att öka. Detta kommer att gynna framför allt de hushåll som har stora utgifter för dagligvaror. Som svar på C.-H. Hermanssons fjärde fråga kan jag erinra om att de statliga livsmedelssubventionerna ligger på en mycket hög nivå. Regeringen har som ett led i strävandena att nå ekonomisk stabilitet föreslagit att subventionerna trappas ner. Dock uppgår de under innevarande budgetår till mer än 4 miljarder kronor. Avvecklingen av prisstoppet på baslivsmedel innebär att statens ersättning till jordbruket i form av prisstoppsersättningar kan upphöra. Detta kommer att leda till vissa prishöjningar på ost och fläsk. Dessa prishöjningar beror sålunda på att den särskilda form av livsmedelssubventioner som haft sin direkta grund i prisstoppet avvecklas och inte på att priserna höjs av andra skäl nu när prisstoppet har upphävts. Ett slopande av momsen på livsmedel skulle leda till prissänkningar även för mer lyxbetonade produkter. Vid oförändrat totalt momsuttag måste då samtidigt mervärdeskatten ökas för andra grundläggande förnödenheter, exempelvis skor och kläder. Jag anser inte att en avveckling av mervärdeskatten på livsmedel är rimlig. Jag vill i detta sammanhang peka på att de statliga subventionerna avseende baslivsmedel i stort motsvarar mervärdeskatten på dessa livsmedel. Så till sist frågan om levnadsstandard och inkomstfördelning. Levnadsstandarden i Sverige är en av de högsta i världen. Skillnaderna i disponibel inkomst, dvs. inkomst efter skatt och bidrag, för olika lönelägen är vidare förhållandevis liten. Det gäller speciellt barnfamiljer. Under en lång följd av år har reallönen efter skatt ökat för industriarbetaren. För tjänstemannen och särskilt för chefstjänstemannen har däremot reallönen under samma tid minskat. På grund av att vi f.n. konsumerar mer än vad vi producerar är en åtstramning av de statliga utgifterna nödvändig. Regeringen har i sitt sparpaket särskilt betonat att de mest utsatta grupperna skall skyddas. Detta har kommit till uttryck bl.a. genom att barnbidragen räknades upp när mervärdeskatten höjdes. Regeringen har också föreslagit att fortsatt särskilt stöd skall utgå till dem som bara har folkpension eller liten ATP. Lönsamheten hos företagen ger också en bild av utvecklingen i Sverige. Från slutet av 1960-talet har soliditeten i näringslivet sjunkit. Detsamma gäller räntabiliteten fram till år 1978. Ekonomiskt framåtskridande förutsätter att industrins investeringar ökar. Omkring år 1974 började investeringarna att stagnera för att sedan minska, men fr.o.m. år 1979 har trenden vänt. Trots ökningar kommer dock investeringarna under 1980 att ligga under 1970 års nivå. Aktieutdelningarnas andel av lönekostnaderna var 1,9 20 under åren 1950-1955. De har därefter sjunkit och var 0,9 26 under åren 1976-1978. Vi skall, fru talman, vara medvetna om att det måste löna sig att arbeta, ta risker och spara i produktiva former om vi skall få en stabil ekonomi som ger en grund för fortsatt välfärd, rättvisa levnadsförhållanden för alla och tryggad sysselsättning. Tillväxt i ekonomin är en av förutsättningarna både för bibehållen och förbättrad levnadsstandard och för att det över huvud taget skall finnas något resurstillskott att fördela mellan olika grupper. En fri marknadshushållning kommer att klara detta bättre än en socialistisk regleringsekonomi.

Fru talman! Redan de klassiska liberala nationalekonomerna brukade framhålla vikten av att man håller låga priser på livsmedel. Deras argument var framför allt att också penninglönerna därigenom kunde hållas lägre. För en regering som vill kalla sig liberal och som dessutom starkt trycker på det relativa kostnadsläget för den svenska industrin borde deras påpekande alltjämt ha giltighet. Den borgerliga regeringen följer emellertid rakt motsatt väg och vidtar en rad åtgärder som höjer livsmedelspriserna. Frågan om de höjda livsmedelspriserna har också en fördelningspolitisk sida, och det är den jag behandlar i min interpellation. Samtidigt som jag tackar handelsministern för svaret och handelsdepartementet för servicen tvingas jag konstatera att Staffan Burenstam Linder tydligen är blind för de fördelningspolitiska effekterna av höjda livsmedelspriser. Det är ju annars ett bekant faktum, bekräftat av rader av undersökningar, att låginkomsttagare tvingas använda en större del av sina inkomster till inköp av livsmedel än höginkomsttagare. Hushållsbudgetundersökningarna påvisar en med inkomsten minskande andel av densamma som går till livsmedel. Särskilt markant är detta när det gäller baslivsmedel. Undersökningarna visar också att den andel av inkomsten som används för inköp av Detta betyder att låginkomsttagare och barnfamiljer drabbas särskilt hårt av höjda priser på livsmedel. Även om livsmedelspriserna inte stiger mera än den genomsnittliga prisnivån innebär deras ökning en försämrad fördelning i samhället. Omvänt: om en regering vill ha en fördelningspolitisk utveckling som gynnar låginkomsttagarna och minskar klyftorna i samhället, bör den se till att hålla livsmedelspriserna låga och helst sänka dem, om mera inte går att åstadkomma i varje fall relativt. Regeringen Fälldin-Bohman-Ullsten har redan vidtagit och planerar att vidta en rad åtgärder som höjer livsmedelspriserna och därigenom försämrar fördelningen i samhället. Den har redan höjt mervärdeskatten. Den har avskaffat prisstoppet på alla baslivsmedel med undantag för mjölk. Den avser att skära ned de nuvarande subventionerna på baslivsmedel. Härtill kommer det nya prisavtalet för jordbruksprodukter, som beräknas kosta konsumenterna omkring 1 000 milj.kr. Sammantaget belastas konsumenterna med omkring 1600 milj.kr. i ökade utgifter för livsmedel. På baslivsmedel beräknas en prisstegring den 1 januari 1981 om ca 10 96. Ytterligare prisstegringar beräknas komma den 1 juli 1981 med 7-8 90. Det är inget tvivel om att dessa prishöjningar på livsmedel hårdast belastar de lägre inkomsttagarna och barnfamiljerna. Och detta kommer ovanpå effekterna av de stora prisstegringar på livsmedel som ägt rum de senaste åren. Får jag erinra om att priserna på livsmedel enbart under de tolv månaderna från den 1 oktober 1979 till den 30 september 1980 stigit med 14,5 90 och på subventionerade baslivsmedel med 13,5 90. Höjningen av mervärdeskatten på livsmedel, avskaffandet av prisstoppet på baslivsmedel och nedskärningen av subventionerna på baslivsmedel är medvetna åtgärder från regeringens sida som lägger ännu tyngre bördor på låginkomsttagarna och barnfamiljerna och som försämrar fördelningen i samhället till fördel för de rika och till nackdel för de lägre inkomsttagarna. Det är en cynisk klasspolitik i de besuttnas intresse. Innehållet i regeringens politik belyses ytterligare av den proposition som i dag läggs på riksdagens bord, med förslag om lindrad beskattning av aktieutdelningar. Aktiekuponger, det är inte limpor och falukorv det! Är inte detta den borgerliga regeringens politik i ett nötskal: höjda skatter på mat, sänkta skatter på aktieutdelningar. Regeringen anför i huvudsak två motiv för sin politik att höja livsmedelspriserna och därmed ytterligare försämra fördelningen i samhället. Det första är behovet av sparsamhet med statens utgifter — därför höjningen av mervärdeskatten och minskningen av livsmedelssubventionerna. Men varför skall sparsamhet gå ut över de sämst ställda i samhället genom att deras dagliga bröd ytterligare fördyras? Det är en politik som absolut inte kan godkännas. Det andra motivet, litet mera sofistikerat, är att ekonomin fungerar bättre utan regleringar. Handelsministern går t.o.m. så långt att han påstår att avvecklingen av prisstoppet på baslivsmedel kommer att bli till fördel för konsumenterna. Påståendet är uttryck för en fräckhet som antagligen är avsedd att avväpna. TCO-ekonomen Yngve Hjalmarsson har beräknat att slopandet av prisstoppet på baslivsmedel kostar konsumenterna ytterligare 120 milj.kr. Det är väl ändå att förvanska ordens innebörd att kalla detta en fördel för konsumenterna. Staffan Burenstam Linder målar för oss upp en bild av vad han kallar den fria marknadsekonomin, med ett stort mått av konkurrens mellan företagen. Detta ger de bästa garantierna för att näringslivet skall utvecklas tillfredsställande, säger han. Men var finns denna goda cigarr? Det är ett välbekant faktum — och det kan väl heller inte handelsministern förneka — att det svenska näringslivet domineras av storföretag, monopol och monopolistiska regleringar. Ingen kan väl inbilla sig att de många kartellavtalen och monopolen inte har ett bestämt syfte, nämligen att med olika medel höja priserna. Det svenska näringslivet är i utomordentligt hög grad präglat av regleringar, nämligen av de privata storföretagens och de monopolistiska organisationernas regleringar. Detta sakförhållande ändrar man ju inte genom att avskaffa det statliga prisstoppet på baslivsmedel. En sådan åtgärd lämnar bara ytterligare spelrum för de privata regleringarna, och det är väl det som är meningen — eller hur, herr Burenstam Linder? Fru talman! Till slut två frågor som det är av intresse att få handelsministerns svar på: 1. Bestrider handelsministern att höjda livsmedelspriser tyngst drabbar låginkomsttagarna och därigenom ytterligare försämrar fördelningen i samhället? 2. Bestrider handelsministern att ett slopande av mervärdeskatten på livsmedel, gärna i den formen att hela mervärdeskatteeffekten på livsmedel neutraliseras genom att motsvarande belopp används för subventioner av baslivsmedel eller livsmedel av dagligvarutyp, skulle hålla livsmedelspriserna nere och därmed verka gynnsamt ur fördelningspolitisk synpunkt?

Fru talman! C.-H. Hermansson får under höstens fortsatta riksdagsarbete rika tillfällen att föra en allmän ekonomisk-politisk debatt. Jag tänker inte gå in på alla de olika spörsmål som han aktualiserade i sitt anförande. Jag vill bara allmänt konstatera att det är till fördel för alla parter i Sverige — hela folkhushållet och, skulle jag vilja säga, alldeles särskilt för dem som är i den svåraste belägenheten — att det går att komma till rätta med den ekonomiska kris som vi av skilda anledningar befinner oss i. De olika åtgärder som regeringen vidtar är ägnade att åstadkomma detta, och det sker på ett sådant sätt att de fördelningspolitiska hänsynen inte kommer i kläm. Jag har redan i mitt svar utvecklat garantierna för detta. Vad sedan gäller prisstoppets upphävande när det gäller baslivsmedel så menade Carl-Henrik Hermansson, att det var uttryck för någon sorts utpräglad fräckhet att göra gällande att sådana åtgärder kunde vara till fördel för konsumenterna. Jag tror inte alls att det föreligger något behov av att höja rösten därför att man har ett svagt argument. Tvärtom är det ju så att regleringar som blir för långvariga — och för den delen också kortvariga regleringar — kan ha allvarliga nackdelar, som leder till en sämre situation för alla parter. Det gäller bl.a. på det här området. Carl-Henrik Hermansson började med att citera liberala ekonomers uppfattning, och det tycker jag är alldeles utmärkt, men då borde han också kunna höja blicken ytterligare och se hur det är i de länder där man verkligen har satt i system att införa regleringar och hur det där har gått med livsmedelsförsörjningen. Jag läste häromdagen i Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter ett TT-meddelande från Moskva som angav att partiorganet Pravda på lördagen hade meddelat att Sovjetstaten har svårigheter att förse befolkningen med mat. Det är intressant. Vi vet också att USA är en stor exportör av livsmedel och att USA inte är ett land som kännetecknas av någon särskild regleringsiver. Jag nämner detta som exempel på att tron att bara man reglerar, dvs. politiker utfärdar lagar och bestämmelser, blir allt genast till det bättre är en primitiv tro. Vad sedan gäller slopandet av moms på livsmedel vill jag säga att man på den vägen kan få lägre livsmedelspriser. Det skulle ha vissa fördelar — det är inget tvivel om det. Men om man samtidigt inte skall ha en total sänkning av skatteuttaget, utan tänker sig att staten skall ha oförändrade momsinkomster, skulle det komma att innebära att man fick lov att vidta synnerligen kraftiga höjningar av momsen på andra varor. Till sist är ändå sådana saker somt.ex. kläder och skor — som jag också nämner i mitt svar — betydelsefulla när det gäller att skapa en rimlig ekonomisk situation för konsumenten.

Fru talman! Staffan Burenstam Linder började sitt senaste anförande med att beskylla mig för att vilja tala om ”allt möjligt annat” — varefter han raskt flydde såväl till Moskva som till Washington. Vem är det som talar om allt möjligt annat, herr handelsminister? Jag tror att vi skall hålla fast diskussionen vid två grundläggande sakförhållanden, som min interpellation gäller. 1. Höjda livsmedelspriser drabbar hårdast låginkomsttagarna och barnfamiljerna och betyder därför en försämrad fördelning i samhället. 2. Den borgerliga regeringen har medvetet vidtagit en rad åtgärder som höjer livsmedelspriserna — höjningen av mervärdeskatten, avskaffandet av prisstoppet på baslivsmedel och nedskärningen av subventionerna på baslivsmedel. Regeringen Fälldin-Bohman-Ullsten vidtar alltså medvetet åtgärder som lägger ännu tyngre bördor på låginkomsttagare och barnfamiljer, vilket försämrar fördelningen i samhället, till fördel för de rika och till nackdel för dem som har lägre inkomster. Det är de frågorna som min interpellation gäller. Staffan Burenstam Linder upprepar nu sitt påstående att slopandet av prisstoppet på baslivsmedel i själva verket skulle gynna de hushåll som har stora utgifter för dagligvaror. Han anför i sitt interpellationssvar att konkurrensen kommer att stimuleras och investeringsviljan i branschen att öka. Antagligen vill Staffan Burenstam Linder ge sken av att priserna på livsmedel därmed skulle sänkas. Det är viktigt att få klarlagt vilka avsikter regeringen har. Lovar den genom handelsministern att slopandet av prisstoppet på baslivsmedel kommer att leda till lägre livsmedelspriser? Eller förhåller det sig tvärtom så, som exempelvis TCO-ekonomen Yngve Hjalmarson hävdar, att priserna kommer att stiga genom denna åtgärd? Jag tror för min del att det senare är riktigt. Regeringens hela politik är såvitt jag fattar en politik för prisstegringar på livsmedel. Det är en felaktig och skadlig politik, som de fackliga organisationerna förvisso kommer att reagera mycket bestämt emot i årets avtalsrörelse. En riktigare politik vore att sänka priserna på livsmedel genom att ta bort den prishöjande effekt som mervärdeskatten har. Alla de argument som under årens lopp anförts från både socialdemokratiska och borgerliga regeringar mot ett slopande av mervärdeskatten på livsmedel har visat sig vara ohållbara. Ett av argumenten har varit det olämpliga i att sänka priserna på gåslever, rysk kaviar och andra lyxvaror — det hörde vi särskilt under den socialdemokratiska regeringens tid. Men det behöver man inte alls göra, om man använder metoden att motsvarande belopp som mervärdeskatten tar in på livsmedel används för subventioner av baslivsmedel eller på det vidare sortimentet livsmedel av dagligvarutyp. Ett annat argument har varit att en differentiering av mervärdeskatten, med olika skattesatser på olika typer av varor, skulle vara svår eller rent av omöjlig att genomföra ur administrativ synpunkt; det skulle bli för krångligt, har man sagt. Det är emellertid ett faktum att de flesta länder — eller rättare sagt alla länder utom tre — som har mervärdeskatt har lägre skattesatser på livsmedel. Detta har inte visat sig skapa några större problem. Vad som är möjligt i andra länder är naturligtvis möjligt också i Sverige. Det helt avgörande, fru talman, är naturligtvis att låga livsmedelspriser gynnar låginkomsttagarna och barnfamiljerna. Detta är en viktig målsättning. Men den värderingen delar inte den borgerliga regeringen. För den är det däremot viktigt att sänka skatten på aktieutdelningen.
Fru talman! Det är riktigt att man i ett antal länder har lägre moms på livsmedel. Däremot tror jag inte att det finns några länder som har gjort vad herr Hermansson ville, nämligen slopat momsen på livsmedel. Differentierad moms på livsmedel är naturligtvis någonting som man har anledning att fundera på. Ett argument emot har varit att det skulle ha varit för krångligt för handeln att hantera detta instrument. Nu har det från handelns sida sagts att det finns förutsättningar för att klara en sådan hantering utan alltför stora problem, men jag tror att en hel del svårigheter skulle kvarstå, om vi skulle ha differentierade momssatser. Dessutom är det så — och det skall vi inte glömma — att olika skatteutredningar tidigare har undersökt frågan om differentierad moms och funnit att det också finns andra invändningar att göra. Vi vill ju inte hamna i något väldigt byråkratiskt system. Jag tror att det i andra länder med mycket differentierad moms förvisso inte är ett så alldeles enkelt förfarande rent administrativt. Men det finns anledning till en förnyad prövning av den frågan mot bakgrund av att handeln har anmält att man där nu ser större möjligheter att lösa de administrativa problemen. Jag vill samtidigt starkt understryka de övriga invändningar som finns mot ett sådant system. Herr Hermansson blev förtörnad över att jag talade om ”allt möjligt annat” när jag i mina resonemang tog exempel från andra länder. Ja, men eftersom kärnan i herr Hermanssons uppläggning är att fria marknadskrafter är mycket rysliga — under det att regleringar är bra och att regleringar gynnar låginkomsttagare och andra — är det av utomordentligt stort intresse just för den centrala fråga som herr Hermansson tar upp att se på de internationella erfarenheterna.

Därför är det till sist till skada för alla parter, om man behåller långvariga regleringar på detta område. Av den anledningen har regeringen ansett att vi bör avskaffa de här prisstoppen på baslivsmedel utom för mjölk. Jag tror inte att herr Hermansson heller är omedveten om att det, för att vi skall få en gynnsam utveckling, är betydelsefullt att det lönar sig att driva företag och göra investeringar i dessa näringar. Annars kommer det till sist att bli så att allt fler företag i branschen slås ut och att vi får mer av monopol. Allt detta är till avsevärd nackdel, och det skulle vara illa också för låginkomsttagarna. Slutligen några ord i den allmänna frågan om fördelningspolitiken. Jag har, fru talman, i mitt svar understrukit de olika dimensioner som fördelningsproblemet har. Det visar att den bild som herr Hermansson i taktiskt syfte målar upp ingalunda överensstämmer med verkligheten. Under en lång följd av år har det i Sverige förekommit en kraftig utjämning av inkomsterna före skatt och en ännu kraftigare utjämning efter skatt och med hänsyn tagen till olika bidrag, varför skillnaden i disponibel inkomst mellan olika inkomstgrupper är synnerligen liten. Herr Hermansson pekar också på aktieutdelningarna, som under 1950 talet och början av 1960-talet utgjorde 2 20 av lönesumman, medan andelen i dag ligger under 1 96. De förslag när det gäller aktiebeskattningen som herr Hermansson irriterar sig över har att göra med detta. Om vi vill att folk skall vara villiga att ta risker och satsa kapital för att göra det möjligt för företagen att köpa maskiner och bygga ut fabriker, får detta inte vara så olönsamt att man frågar sig varför man skall satsa kapital på detta; det är bättre att spela på lotto eller att köpa någonting som är mindre nyttigt. Det är endast om man tror att det socialistiska systemet medför en stor välsignelse som man kan välkomna att det inte skall vara lönsamt för enskilda människor att satsa i produktiva investeringar. På den vägen tror man sig skapa förutsättningar för att det socialistiska systemet skall te sig attraktivt. Jag återkommer här till det Nr 15 jag började med, fru talman. Om man tittar sig runt i världen, finner man att det inte är på det sättet att de socialistiska länderna har skapat levnadsförhållanden som är attraktiva, vare sig det gäller livsmedelsförsörjning eller frihet.

Fru talman! Jag förstår att handelsministern vill fortsätta att titta sig runt i världen, som han säger. Därmed tror han att han slipper undan att diskutera den skadliga och mot de breda skikten helt fientliga politik som den borgerliga regeringen driver här i Sverige. Men så lätt kommer han naturligtvis inte undan den faktiska fråga som här står till debatt. Jag skall ta upp några av de problem som handelsministern berörde också i sitt senaste inlägg. Frågan om det vore möjligt att genomföra en differentiering av momsen, så att man hade lägre moms på livsmedel eller ingen moms alls, har diskuterats rätt länge. Framför allt är det vpk som fört fram det kravet. Det har diskuterats i en rad skatteutredningar, där de borgerliga partierna och socialdemokraterna satt sig emot ett genomförande av det kravet. Däremot har de expertutredningar som gjorts i anslutning till dessa skatteutredningar visat att det är fullt möjligt att genomföra en sådan differentiering. Från en del länder har t.o.m. rapporterats att man tycker att det ur administrativ synpunkt är en fördel att ha lägre skatt på livsmedel. I debatten här har det emellertid sagts att man från en rad länder har framfört att det skulle bli komplicerat och krångligt. Jag har i höst haft tillfälle att resa i en del av dessa länder, och jag passade då på att fråga på finansministerierna om det var oerhört krångligt att ha olika skattesatser på livsmedel och andra varor. Jag fick svaret att det inte alls var krångligt. Man uttryckte allmänt förvåning över att vi i Sverige har lika hög mervärdeskatt på livsmedel som på andra varor. Det tyckte man stred helt och hållet mot den bild man hade av Sverige som ett land där det genomförts en fördelningspolitik som var gynnsam för de breda lagren. Det har alltså, såvitt jag kan förstå, gjorts undersökningar som visar att det inte finns några svårigheter i detta sammanhang. Det är naturligtvis bra om handelsmininistern nu vill underkasta den här frågan en förnyad prövning. I pressen har jag sett att han har tillkallat en särskild utredningsman för att ytterligare undersöka frågan. Jag tycker att den faktiskt är mycket väl undersökt. Men innebär denna prövning ett steg framåt, så hälsar jag den ändå med en viss tillfredsställelse. Regleringar är av ondo, säger handelsministern. Men nu är det ett faktum, som jag påpekade i mitt första inlägg, att vi har massor av privata regleringar i Sverige. Vad som dominerar inom näringslivet är storföretagen, monopolen och de monopolistiska regleringarna. Frågan är: Skall statsmakterna avstå från att försöka göra någonting åt detta, eller skall statsmakterna gå in och med någon typ av politik, som man gärna må kalla för regleringar, söka 15 motverka effekterna av monopolens verksamhet? Ingen kan väl inbilla sig att monopolen så att säga har bildats för sin egen skull — eller därför att direktörerna tycker att det är trevligt att träffas, eller av någon liknande anledning. Monopolens syfte är ju att upprätthålla eller höja priserna på de produkter som det är fråga om. Man kan alltså inte bara föra en diskussion som gäller argument för eller emot regleringar, utan de grundläggande frågor man måste ställa är följande: Vilka är det som reglerar ekonomin, och i vilkas intresse sker den regleringen? Vad det här gäller är ju regeringens fördelningspolitik. Man kan diskutera hur fördelningen av inkomst och förmögenheter har utvecklats i Sverige under de senaste årtiondena. Det finns olika värderingar, olika sätt att räkna osv. Vi hade antagligen under en rätt lång tid en utjämning i samhället. Men under de senaste åren har ju den nya regeringen fört en sådan politik att klassklyftorna har ökat. Man har minskat skatterna väsentligt för de förmögna i samhället och samtidigt lagt nya bördor på löntagarna och särskilt på låginkomsttagarna. Det kan jag inte kalla för en progressiv fördelningspolitik. Det är motsatsen till en god fördelningspolitik, för det ökar klyftorna och försämrar läget för låginkomsttagarna. Åtgärderna på livsmedelsprisernas område, som jag har tagit upp i min interpellation och som diskussionen gäller, verkar ju samtliga på det sättet att de ytterligare gör fördelningen sämre genom att lägga nya bördor på låginkomsttagarna och barnfamiljerna. Det gäller höjningen av mervärdeskatten, slopandet av prisstoppet på baslivsmedel och sänkningen av subventionerna på baslivsmedel. Handelsministern kan väl inte genom några som helst utflykter i tiden eller rummet komma ifrån att denna politik hårdast drabbar låginkomsttagarna och barnfamiljerna. Det är den frågan jag har velat diskutera med handelsministern. Hans tystnad när det gäller den fördelningspolitiska effekten av regeringens åtgärder på detta område tolkar jag så att han accepterar min framställning men att han själv är anhängare av en sådan sämre fördelning i samhället som dessa åtgärder leder till.
Fru talman! Herr Hermansson menar att det finns så mycket regleringar på den privata sidan som är konkurrensinskränkande att detta skulle vara ett motiv för att ha denna prisreglering. Det är dålig logik, tycker jag helt enkelt. I den utsträckning som det finns privata regleringar skall man, genom att tillämpa konkurrensbefrämjande instrument av olika slag, försöka motverka den typen av konkurrenshämmande branschsamarbete. Jag vill understryka, fru talman, att det är just därför man till sist måste urskilja — det borde även herr Hermansson göra — de risker som är förenade med mycket långvariga prisstopp av den typ vi har haft på baslivsmedelssidan. Om man gör lönsamheten dålig och riskerna stora för dem som är verksamma i en bransch, finner man så småningom att det blir färre och färre som är intresserade av att driva ekonomisk verksamhet inom den branschen. Då blir det så småningom monopol, det blir kanske bara en enda tillverkare kvar. Vi kan se sådana tendenser här och där inom livsmedelsindustrin. Det är inte till fördel, utan till nackdel. Herr Hermansson sade att direktörerna kanske tycker om att träffas. Ja, en avigsida med prisregleringar är ofta att mer av branschsamarbete framtvingas. SPK t.ex. hinner inte, i branscher där det finns många företagare, tala med var och en, utan man får i stället prata med branschorganisationen — som i sin tur naturligtvis måste vända sig till sina medlemmar. På det här viset kan reglerandet framtvinga mer och mer av för konkurrensen skadliga typer av direktörsträffar och direktörssamarbete. I frågan om fördelningspolitiken, som herr Hermansson återkommer till, har jag nu sagt flera gånger att slopande av specialregleringar på baslivsmedel är till fördel för alla parter, och då självfallet också för låginkomsttagare. Det är alltså bättre att vi får den typ av utveckling som jag skisserar i stället för mer monopol. Det kommer den vägen att bli lägre prisstegringar på dessa livsmedel än det skulle bli annars.
Fru talman! Handelsministern erkänner — och det går inte att förneka — att vi har ett stort mått av privata regleringar i det svenska näringslivet genom storföretag, monopol och monopolistiska organisationer. Han säger att konkurrensbefrämjande åtgärder skall vidtas för att motverka effekten av deras verksamhet. Vi har sett väldigt litet av sådana konkurrensbefrämjande åtgärder, måste jag säga. Tendensen har varit — under den tidigare regeringens långa regeringsperiod och även under den nuvarande borgerliga regeringen — att antalet monopolistiska organisationer har växt och antalet privata regleringar har ökat för varje år i samhället. Den svenska ekonomin har blivit mer genomorganiserad än tidigare, och det är en tendens som fortsätter att verka och som det — såvitt jag kan förstå — inte från regeringens sida föreslagits någon effektiv politik emot. Jag tror, i motsats till handelsministern, att statsmakterna i ett sådant läge måste gå in med effektiva åtgärder, och åtgärden kan vara ett sådant prisstopp på baslivsmedlen som det vi nu diskuterar. Det motverkar enligt min mening effekterna av de privata regleringarna. Nu säger Staffan Burenstam Linder återigen att avskaffandet av prisstoppet på baslivsmedel kommer att sänka priserna. Han bestrider uppgifter som tagits fram av de fackliga utbildningsinstituten, vilka tvärtom hävdar att priserna kommer att stiga genom att prisstoppet på baslivsmedel avskaffas. Ingen av oss kan här avgöra vem som får rätt, men jag tror inte att Staffan Burenstam Linder kommer att få rätt på den här punkten. Fördelningspolitiken under den borgerliga regeringens tid har gått i reaktionär riktning. Det är ett faktum att samtliga de tre åtgärder jag tagit upp och diskuterat — höjningen av mervärdeskatten på livsmedel, slopande av prisstoppet på baslivsmedel och sänkningen av subventionerna på baslivsmedel, som man hoppas riksdagen skall besluta om någon gång i december — höjer livsmedelspriserna. Det drabbar hårdast de lägre inkomsttagarna och försämrar därmed fördelningen i samhället. Detta är ett faktum som ingen kan bestrida och ingen kan komma ifrån.
Fru talman! Ett verkligt obestridligt faktum, herr Hermansson, är att i de länder där man prövat på det system som herr Hermansson vill ha har man fått en synnerligen dålig fördelningspolitik.
Fru talman! Jag upptäcker återigen att när jag diskuterar den borgerliga regeringens dåliga fördelningspolitik här i Sverige vill handelsministern hela tiden fly utomlands. Är det därför att politiken är så dålig att den inte går att försvara?

Fru talman! Jag har lyssnat till den här debatten, och jag tycker att det är C.-H. Hermansson som vid många tillfällen har flytt utomlands. Han har gjort utflykter både i tiden och i rummet. Han har också försökt lyfta upp debatten på en ideologisk nivå. Jag tycker att han tar väldiga risker när han gör det, därför att vid en jämförelse mellan socialistiska system och blandekonomiska system blir ändå den uppenbara slutsatsen den, att man med en socialistisk politik mycket kraftigt har misslyckats med jordbrukspolitik och livsmedelsproduktion. Det är riktigt att man i de länder som prövat på en socialistisk jordbrukspolitik har haft låga priser. Men den där lågprislinjen har ju på ett för konsumenterna mycket beklagligt sätt varit kopplad till en stor varubrist. Genom att priserna satts lågt har så små resurser gått till jordbruket att man inte lyckats försörja befolkningen med livsmedelsprodukter. Överallt, vart vi ser i de socialistiska länderna, ser vi varubrist och låga priser. Är det den kombinationen som C.-H. Hermansson vill uppnå är han inne på rätt spår. Vad sedan gäller fördelningspolitiken är det också fel att påstå att en avveckling av livsmedelssubventionerna generellt sett skulle vara negativ ur fördelningspolitisk synvinkel. Man måste nämligen noga skilja mellan olika produkter. Subventioner på mjölk leder till utjämning. Men det är inte alls lika säkert — det är snarare sannolikt att motsatsen gäller — att köttoch fläsksubventioner leder till utjämning. Ser man på den hushållsbudgetstatistik som C.-H. Hermansson själv hänvisade till kan man konstatera att de pengar som via statsbudgeten går till köttoch fläsksubventioner inte bidrar till någon inkomstutjämning i samhället. Jag tror med andra ord att C.-H. Hermansson borde närma sig fördelningspolitiken med en viss försiktighet. Om man driver den dithän att det inte finns någonting att fördela är inte mycket vunnet.

Fru talman! Maj Britt Theorin har ställt följande frågor beträffande den svenska exporten av krigsmateriel: 1. Hur har svenska Boforskanoner kunnat hamna i Sydafrikas flotta? 2. Har Sverige tillåtit export av flygplan till Sydafrika? Hur stämmer det med vår lagstiftning och FN-sanktionen mot Sydafrika? 3. Sydkorea köpte reservdelar till kanoner, kulsprutor och k-pistar förra året. Har Sydkorea tidigare fått köpa vapnen, till vilka man nu köpte reservdelar? Uppfyller Sydkorea kravet enligt riksdagens beslut? 4. Har regeringen givit tillstånd för export till Indien av ubåtar ”fullt anpassbara till nya vapen och konstruerade med tanke på morgondagens krig”? Är ubåtar möjliga för atombeväpning att beteckna som ”defensiva vapen”? Maj Britt Theorin ställer i det inledande avsnittet av interpellationen frågan hur det kan komma sig att Sverige vill riskera sitt internationella anseende genom att ”agera krämare på den internationella vapenare Maj Britt Theorin synes mena att vi helt skall avstå från att exportera vapen. I utredningar, i 1971 års proposition angående krigsmaterielexport, i utskottsbetänkanden och riksdagsdebatter genom åren har dock framlagts skäl till att en viss krigsmaterielexport bör få äga rum. Den sker nu inom ramen för de av riksdagen 1971 antagna riktlinjerna. Dessa tillämpas av regeringen efter beredning inom och mellan berörda departement, och besluten underkastas konstitutionsutskottets granskning. I särskilda fall kan också utrikesnämnden höras, innan ett slutligt ställningstagande görs. Eftersom Maj Britt Theorin för ett förenklat resonemang som misstänkliggör handläggningen av svensk krigsmaterielexport har jag velat påminna om detta och vill på nytt också ange varför riksdagen ansett att en svensk krigsmaterielexport bör få äga rum. Vi behöver ett försvar för att upprätthålla trovärdigheten i vår utrikesoch försvarspolitik — alliansfrihet i fred och neutralitet i händelse av krig. Det är av betydelse att detta försvar inte är helt beroende av import av krigsmateriel. För att vidmakthålla en egen försvarsindustri behöver vi av både tekniska och ekonomiska skäl exportera. Av samma skäl kan vi dock inte bli helt oberoende av import av materiel. Liksom vi anser sig andra länder behöva ett försvar. Eftersom de liksom vi av anförda skäl inte kan vidmakthålla en försvarsindustri som täcker alla materielbehov behöver de importera. Många av dessa länder är intresserade avatt köpa från Sverige som ett tekniskt kunnigt och alliansfritt land. Det bör i detta sammanhang också framhållas — eftersom frågan berörs i interpellationen — att vår andel av världshandeln med krigsmateriel är mycket liten. Avgöranden i frågor angående vår krigsmaterielexport är ofta svåra. Mot bakgrund av de erfarenheter som har vunnits under 1970-talet ses nu som bekant reglerna över av den i fjol tillsatta krigsmaterielexportkommittén. Interpellationens första fråga gäller hur ”svenska Boforskanoner” kunnat hamna i Sydafrikas flotta. Enligt den engelska uppslagsbok Maj Britt Theorin hänvisar till är det fråga om 40 mm kanoner installerade på tio minsvepare och tre fregatter. Båtarna är byggda i Storbritannien; de förra kom under sydafrikansk flagg på 1950-talet, de senare i början på 1960-talet. Sedan början av 1930-talet har Bofors tillverkat 40 mm luftvärnskanoner. En typ licenstillverkades också under andra världskriget i bl.a. England och USA i mycket stora serier. Det kan tänkas att en del sådana licenstillverkade pjäser, eventuellt i moderniserat skick, återfinns också i andra länder än tillverkningsländerna. Licenstillverkningen utomlands är en av de svåra frågor jag nyss refererade till. Den utreddes senast av 1969 års krigsmaterielkommitté, som fann att ”en skärpning av lagstiftningen på detta område inte skulle fylla något praktiskt ändamål och därför heller inte borde vidtas”. Frågan behandlas dock på nytt i den nu verksamma kommittén. Maj Britt Theorin frågar också om vi har tillåtit export av flygplan till Sydafrika. Svaret är att varken militära eller civila plan har exporterats från Sverige till Sydafrika. Över huvud taget har ingen export av krigsmateriel från Sverige till Sydafrika förekommit. Det borde vara känt att Sverige förbjöd sådan export långt innan FN-embargot trädde i kraft. Den tredje frågan gäller export av krigsmateriel till Sydkorea. Det är riktigt att statistiska centralbyrån redovisar uppgifter om detta. Men vad det här gäller är inte export till Sydkorea som avnämarland. Det rör sig om luftvärnskanoner som installerats på båtar som Sydkorea byggt för ett annat lands, Indonesiens, räkning. Exporttillståndet för denna försäljning har tidigare diskuterats i riksdagen. Till Sydkorea som avnämarland har ingen export av krigsmateriel förekommit. Slutligen frågar Maj Britt Theorin om regeringen har givit tillstånd för export av ubåtar till Indien. Regeringen har på förfrågan meddelat Kockums att det inte finns något hinder för företaget att förhandla med Indien om en försäljning. Berörda ubåtar är av konventionell batteridriven typ, projekterad och konstruerad för torpedbestyckning. En anpassning av båtarna till ”atombeväpning” är inte möjlig.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Den internationella vapenhandeln är ett direkt krigshot. Under 1970-talet har vapenexporten i världen femdubblats. Den svenska vapenhandeln har på fyra år tredubblats. Samtidigt som Sveriges representant i Förenta nationerna deklarerar önskan om en minskning av den internationella vapenhandeln ökade vår egen vapenexport med en halv miljard kronor eller 52 20. Förra året sålde Sverige vapen för över 1,7 miljarder kronor och beräknas 1980 komma över 2-miljarderstrecket — en föga meriterande statistik! Sverige intar i år en tolfteplacering i SIPRI:s statistik över exportörer till tredje världen. Men denna statistik rymmer endast tyngre vapen, dvs. större kanoner och uppåt — 40 96 av all vapenexport består av tyngre vapen. Räknar man in alla lättare vapen, ammunition, k-pistar m.m. och exporten till övriga länder intar vi sjunde plats bland världens vapenexportörer. Hur kan det komma sig att Sverige — välkänt aktivt i nedrustningssammanhang — vill riskera sitt internationella anseende genom att agera krämare på den internationella vapenarenan? Det är bl.a. dessa fakta som ligger bakom interpellationen till handelsministern. I interpellationen tar jag också upp den bristande parlamentariska kontrollen — ja, egentligen avsaknaden av sådan kontroll —, licenstillverkningen av svenska vapen utomlands och konsekvenserna av denna, exempelvis att Boforsvapen finns i Sydafrika, och svenska företags ambitioner på den internationella vapenarenan. Handelsministern delar uppenbart inte min oro. Tvärtom andas hela hans svar en lättsinnig inställning till problemen; ja, en ganska sensationell nyorientering synes vara på väg, där principen om förbud mot krigsmaterielexport överges. Delas denna inställning av övriga borgerliga partier i regeringen — exempelvis av folkpartiet med ansvar för Sveriges utrikesoch neutralitetspolitik — eller står moderaterna ensamma för den? Handelsministern söker stödja sig på 1971 års proposition, utskottsbetänkanden och riksdagsdebatter som skäl till att en viss krigsmaterielexport bör få äga rum. Vad han glömmer redovisa är att riksdagen på förslag av regeringen i proposition 1971:146 i princip sagt nej till export av krigsmateriel. Jag citerar ur propositionen: ”Vägningen av skäl för och emot krigsmaterielexport leder enligt min mening till att huvudregeln av utrikesoch neutralitetspolitiska hänsyn bör vara att sådan export är förbjuden.” I den borgerliga regeringen finns det uppenbart inga moraliska betänkligheter mot en kraftig ökning av svensk vapenexport. Ej heller synes man ha betänkligheter mot att den svenska utrikesoch neutralitetspolitiken undergrävs bl.a. av en kraftig vapenexportökning. I stället säger handelsminstern att jag för ett förenklat resonemang, som misstänkliggör handläggningen av svensk krigsmaterielexport, och han ”vill på nytt också ange varför riksdagen ansett att en svensk krigsmaterielexport bör få äga rum”. Nu har ordet viss försvunnit. Vidare säger han: ”För att vidmakthålla en egen försvarsindustri behöver vi av både tekniska och ekonomiska skäl exportera. Av samma skäl kan vi dock inte bli helt oberoende av import av materiel.” Jag skall återkomma till detta. Nej, handelsministern, det är inte jag som misstänkliggör, det är tyvärr verkligheten. En mycket kraftig ökning av exporten på några år, avsaknad av parlamentarisk beslutanderätt över exporten, svenska vapen i länder där de enligt vår lag inte får finnas, ingen kontroll över licenstillverkade svenska vapen utomlands — det är sanning och inget misstänkliggörande. Enligt handelsministern skulle skälet till att riksdagen ansett att en svensk krigsmaterielexport bör få äga rum vara att vi av både tekniska och ekonomiska skäl behöver exportera. Låt mig påminna om vad som sades i proposition 1971:146, vilket också blev riksdagens beslut: ”Uppenbarligen är det också angeläget att vi i fråga om väsentlig materiel är oberoende av utländska leverantörer. Det är dock tveksamt, om dessa omständigheter har så stor betydelse som argument för krigsmaterielexport som ibland görs gällande. Det är visserligen riktigt, som utredningen anför, att det för ett litet land som Sverige med begränsade ekonomiska resurser kan bli svårt att följa medi den tekniska utvecklingen i fråga om all materiel som är av intresse för det svenska försvaret. Klart är vidare att krigsmaterieltillverkare, som kan exportera en del av sin produktion, får möjlighet till större serier över vilka utvecklingskostnader och andra fasta kostnader kan slås ut. Men kostnadsfrågor av denna art kan knappast i framtiden lösas genom att krigsmateriel exporteras från Sverige. Detta skulle kräva att exporten hade en helt annan omfattning än den nuvarande. En sådan utveckling av exporten är otänkbar med hänsyn till vår utrikesoch neutralitetspolitik.” Så sade man alltså 1971. Att Sverige för att vidmakthålla en egen försvarsindustri behöver exportera av både tekniska och ekonomiska skäl, som handelsministern anför, har såvitt jag förstår inget stöd i gällande regler, antagna av riksdagen. Det är visserligen industrins argument, men om detta skulle gälla för hela regeringen är det en sensationell nyorientering. Målsättningen för nu gällande lag framgår av följande citat ur propositionen: ”Vägningen av skäl för och emot svensk krigsmaterielexport leder enligt min mening till att huvudregeln av utrikesoch neutralitetspolitiska hänsyn bör vara att sådan export är förbjuden. Beredskapshänsynen bör emellertid medföra att export tillåts i sådana fall då utrikesoch neutralitetspolitiska skäl mot export saknas eller har ringa betydelse.” Min fråga blir följaktligen: Står handelsministern och regeringen kvar vid riksdagens beslut att krigsmaterielexport i princip skall vara förbjuden? Så till svaret på mina frågor. Den första frågan lyder: Hur har svenska Boforskanoner kunnat hamna i Sydafrikas flotta? Bakgrunden är denna: 1963 rekommenderade FN sina medlemsländer att införa vapenembargo mot Sydafrika. Ett ovillkorligt hinder mot krigsmaterielexport från Sverige till Sydafrika föreligger således. Enligt Janes Fighting Ships årsbok för år 1979-1980 är tio minsvepare avs.k. Thornklass i Sydafrikas flotta utrustade med 40 mm Boforskanoner, tre fregatter av Presidentklassen har vardera en 40 mm och en 70 mm Boforskanon. Även på landbacken använder sig Sydafrika av svenska kanoner, modell Bofors L70. Handelsministerns svar blir litet av goddag yxskaft. Han säger att båtarna är byggda i Storbritannien och kom under sydafrikansk flagg på 1950-talet och i början av 1960-talet. Handelsministern säger: ”Sedan början av 1930-talet har Bofors tillverkat 40 mm luftvärnskanoner. En typ licenstillverkades också under andra världskriget i bl.a. England och USA i mycket stora serier.” Och vidare: ”Det kan tänkas att en del av sådana licenstillverkade pjäser eventuellt i moderniserat skick återfinns också i andra länder än tillverkningsländerna.” Indirekt får man läsa ut att de svenska Boforskanonerna troligen kommit till Sydafrika via licenstillverkning i England. Av bilderna som jag visar på kammarens bildskärm framgår det att tre fregatter av Presidentklassen är utrustade med Boforskanoner 40 och 70 mm, men av texten framgår också att modernisering har skett 1969, 1971, 1977 och 1979. Det är snarare på 1970-talet och inte före det av FN rekommenderade vapenembargot från 1963 som svenska Boforskanoner placerats på sydafrikanska fregatter. Är det särskilt sannolikt att en modernisering så sent som vid slutet av 1970-talet skulle utesluta modernisering av kanoner? Handelsministern säger i sitt svar: ”Det kan tänkas att en del av sådana licenstillverkade pjäser eventuellt i moderniserat skick återfinns också i andra länder än tillverkningsländerna.” Det kan inte bara tänkas. De finns där — varsågod! Bilderna 3 och 4 visar att Boforssystemet finns i övrigt i Sydafrika. Texten lyder: Boforssystem i produktion, i tjänst hos många länder inkluderande Argentina, Österrike, Belgien, Danmark, Djibouti, Frankrike, Västtyskland, Indien, Iran, Italien, Israel, Elfenbenskusten, Libyen, Malaysia, Holland, Nigeria, Norge, Peru, Sydafrika, Spanien, Uganda, England och Venezuela. Vi borde kunna vara överens om att den okontrollerade licenstillverkningen är den stora boven när svenska vapen uppträder där de inte bör finnas. Boforsvapen i Sydafrika är ett bevis för att kontroll av licenstillverkning ”fyller ett praktiskt ändamål” om man vill kontrollera svensk vapenexport. Handelsminister Staffan Burenstam Linder bör om någon veta vad det betyder att man reglerar licenstillverkning och reexport i ett lands lagstiftning. Det var ju handelsministern personligen som sökte övertala USA att Sverige skulle få exportera Viggen till Indien. Viggen är som bekant till över 40 26 utlandsberoende — motor, elektronik och beväpning — och USA med stöd av sin lagstiftning om licenstillverkning vägrade Sverige att exportera Viggen till Indien. Den amerikanska motorn tillverkas som bekant på licens i Sverige. Även Sverige kan och bör naturligtvis skärpa sin lagstiftning beträffande licenstillverkade svenska vapen utomlands — om regeringen och riksdagen så vill. Handelsministern medger att licenserna är en av de svåra frågorna. Men vad menar handelsministern med att i nästa andedrag åberopa 1969 års krigsmaterielkommitté som sade att ”en skärpning av lagstiftningen på detta område inte skulle fylla något praktiskt ändamål och därför heller inte borde vidtas”. Om den utredningen inte var klokare, skall man av detta uttalande förstå att den borgerliga regeringen inte bryr sig om att svenska vapen, licenstillverkade utomlands, ej kontrolleras i svensk lag? Riksdagen sade 1971 att man utgick ifrån att vederbörande myndigheter begagnar sina möjligheter att förhindra att avtal om produktionssamarbete eller försäljning av tillverkningslicenser utnyttjas för ett kringgående av gällande förbud mot krigsmaterielexport. Då var riksdagen nämligen informerad om att företagen alltid kontaktade krigsmaterielinspektören innan eventuell försäljning av tillverkningslicenser ägde rum och följde de råd som denne gav företagen. svenska Boforskanoner tillverkas på licens för Sydafrikas och många andra länders räkning? Hur ser den hemliga licenslistan ut? Är regeringen beredd att medverka till att lagstiftningen skärps när det gäller licenstillverkning? Min andra fråga i interpellationen är om vi har tillåtit export av flygplan till Sydafrika. Handelsministern svarar att varken militära eller civila plan har exporterats från Sverige till Sydafrika. Över huvud taget har ingen export av krigsmateriel från Sverige till Sydafrika förekommit, säger handelsministern. Men enligt införseloch utförselstatistik för förra året har 2 ton delar till flygplan till ett värde av 55 000 kr. exporterats till Sydafrika. Min fråga gällde också till vilka plan dessa reservdelar levererats. Om vi levererar reservdelar är det ganska sannolikt att vi tidigare har levererat flygplan. Självfallet finns dessa reservdelar inte under statistiken för krigsmateriel eller vapen. Alla vapen återfinns nämligen inte under den benämningen. Stridsvagnar får man söka under fordon, tillsammans med specialfordon, lastbilar etc. , krigsfartyg under fartyg, osv. Under andra rubriker i statistiken finner man att radiotelefoner och radiotelegrafer för 1,1 milj.kr.och reservdelar till dessa för närmare 1 milj.kr. exporterats till Sydafrika. En mängd annan materiel, bl.a. navigationsutrustning, har också exporterats dit. Om nu Sverige inte har exporterat vare sig militära eller civila plan till Sydafrika, varför exporteras då reservdelar till flygplan dit? Min tredje fråga gällde Sydkorea. Handelsministerns svar klarlägger inte mer än att direkt till Sydkorea har ingen export av krigsmateriel förekommit. Men har vi då exporterat till ett varv i Sydkorea för vidare export till Indonesien? Hur stämmer det med vår lagstiftning, som säger att vi endast får exportera till regeringar? Det var ju för att undvika att svenska vapen skulle falla i orätta händer — dvs. hos vapenhandlare utanför regeringarna — som regeln infördes att endast sälja till regeringar. Har den borderliga regeringen här infört en ny princip? Min fjärde fråga gällde om regeringen givit tillstånd för export till Indien av ubåtar, som det heter i annonsen, ”fullt anpassbara till nya vapen och konstruerade med tanke på morgondagens krig”. Jag frågade också om ubåtar möjliga för atombeväpning är att beteckna som defensiva vapen. På den frågan har jag inte fått något svar. Jag noterar att regeringen meddelat Kockums att det inte finns något hinder för företaget att förhandla med Indien om en försäljning i klartext ett förhandstillstånd. Handelsministern säger att berörda ubåtar är av konventionell batteridriven typ, projekterad och konstruerad för torpedbestyckning, och att en anpassning av ubåten till atombeväpning inte är möjlig. Nu annonseras ”den nya svensken”, som den kallas, i internationella militärtidskrifter som ”fullt anpassbar till nya vapen och konstruerad för morgondagens krig”. Hur skall man kunna tolka begreppet morgondagens krig som annat än ett kärnvapenkrig? Min fråga till handelsministern blir följaktligen: Om den nya exportubåten senare kan beväpnas med atomvapen, skulle regeringen då ge tillstånd för en försäljning till ett land som är utrustat med atomvapen? Frågan från min interpellation kvarstår: Är ubåtar för atombeväpning att beteckna som Slutligen: På nytt framgår det hur väsentligt det är med parlamentariska beslut om vapenexporten och en årlig redovisning till riksdagen av vilken export som skett, till vilka den skett och omfattningen av den, för att allmänheten den vägen skall ha möjlighet att granska vapenexporten. Min fråga till handelsministern blir: Är regeringen beredd att medverka till att en sådan insyn och parlamentarisk beslutanderätt över vapenexporten införs?

Fru talman! Den svenska vapenexporten har inte någon gång under efterkrigstiden kunnat betecknas som av handelspolitiska skäl viktig. Det finns intressanta variationer, från 1950-talets export på över 1 20 och upp till 1,5 20 och fram till 1960 och 1970-talens siffror på omkring 0,5 90 — allt räknat på andel av totalexporten och i löpande priser. Det finns således ingen anledning att anta att Sverige skulle gå i konkurs, om landet inte skulle exportera några vapen. Så inte heller i dag då Sverige på nytt närmar sig ”enprocentsmålet” när det gäller vapenexporten. Men eftersom det är ett fåtal företag som bedriver vapentillverkning och vapenexport, blir denna viktig för just dessa företag, och deras bokslut. Det är i första hand företagsekonomiska intressen som ligger bakom vapenexporten, i Sverige som i andra länder med marknadsekonomier. Tillsammans med de försvarspolitiska skälen, att förbilliga anskaffningen till den egna försvarsmakten genom längre serier och internationellt utbyte av teknik, ger detta tillräckligt underlag för att utöva påtryckningar på regeringar av olika slag om att vår vapenexport måste fortsätta. Sverige har sitt eget militärindustriella komplex, som med hänsyn till nationens storlek inte är litet och betydelselöst. | Men det är i det här sammanhanget också viktigt att peka på det som Maj | Britt Theorin sade nyss, nämligen att de försvarspolitiska skälen heller inte | på något sätt kan tas till intäkt för att vi skulle bedriva den vapenexport som vi har i dag. Skulle det vara så att vapenexporten är nödvändig för att vi skulle kunna ha vapentillverkning för vår egen försvarsmakt, skulle den behöva vara av mycket större omfattning, och det finns inga som helst politiska möjligheter i det här landet att få till stånd en vapenexport av den omfattningen. Det är faktiskt också så att de regler som vi har haft under många decennier utesluter tillstånd till vapenexport av försvarspolitiska skäl. Vad som nu är oroande är att Sverige de två senaste åren, 1978 och 1979, visar en mycket tydlig ökning av vapenexporten. Fram till 1978 var nivån relativt stabil, omkring eller under 0,5 26 av totalexporten, men därefter har en mycket stark ökning kunnat konstateras, som Maj Britt Theorin påpekar i sin interpellation. De siffror som finns tillgängliga hittills för i år uppvisar inte heller någon avtagande tendens — tvärtom. Det finns således all anledning att fråga regeringen och i första hand handelsministern, om denna ökande tendens är en medveten satsning från regeringens sida att i rådande 25 ekonomiska läge tillåta en vapenexport också av handelspolitiska skäl. Vapen är lättsålda, och de svenska vapnen berömda för sin kvalitet, så här finns uppenbarligen en marknad som det kan vara frestande att utvidga. Vi vet också att det är en internationell tendens att framför allt de stora vapenexportörerna i Västeuropa satsar hårt på en utvidgning både av tillverkning och av export. Så ännu en gång några ord om de svenska bestämmelserna och deras tillämpning och verkan i praktiken. Det är lätt att hålla med Maj Britt Theorin om att svenska vapen dyker upp överallt där de inte borde få finnas. Så har det alltid varit, ända sedan den svenska vapenexporten började uppmärksammas i någon större omfattning på 1950-talet. Nu är vi tydligen på väginien liknande situation som för 30 år sedan, den som gjorde att vi fick en debatt, en precisering av bestämmelserna och också på grund av det en tydlig minskning av exporten. Jag vill särskilt påminna om den ofta bortglömda bestämmelsen om förbud mot vapenexport till stater med inre oroligheter och med förtryck av den egna befolkningen. Den passusen i våra bestämmelser har det ofta inte tagits någon större hänsyn till. Vi har friskt exporterat vapen till latinamerikanska diktaturer med öppna inre oroligheter och ett ohämmat förtryck av sina egna medborgare. Nu är det framför allt länder i Sydostasien som det tydligen anses fritt fram att exportera till. Maj Britt Theorin har nämnt Sydkorea, och jag vill följa upp detta genom att fråga handelsministern, om han anser att regimen i Sydkorea inte förtrycker sina egna medborgare. Det finns också en intressant passus i interpellationssvaret som gäller just reexport — dvs. export till ett tredje land — av svenska vapen. Ett annat land som vpk under de senaste åren ofta har tagit upp i diskussionen om vapenexport är Indonesien. Det orättfärdiga annekterandet av Östra Timor och det krig — vi skall kanske kalla det folkmord — som Indonesien bedrivit där är en skamfläck för alla som inte klart tar avstånd. Till Indonesien har Sverige tidigare kunnat sälja vapen med de mest krystade bortförklaringar som någonsin har hörts i sådana här sammanhang, och det vill inte säga litet. Vad får vi nu läsa i interpellationssvaret? Jo, att Sverige ingalunda har exporterat krigsmateriel till Sydkorea men väl exporterat vapenmateriel avsedd för Indonesien. Vi har alltså här en exakt upprepning av diskussionen i riksdagen för något år sedan om export av vapen till Indonesien. Är Indonesien i krig, har Indonesien inre väpnade oroligheter eller är Indonesien ett land till vilket man utan vidare kan tillåta export av vapen, om inte direkt så i varje fall indirekt via ett land som Sydkorea? I dag kan vi i Dagens Nyheter läsa att Sverige förmodligen kommer att lägga ned sin röst i FN vid den sedvanliga omröstningen som skall fördöma Indonesiens handlingssätt. FRETILIN:s, motståndsrörelsens, representanter uttalar öppet farhågor för att det är den svenska vapenexporten som ligger bakom detta sensationella beslut. Det är bara att vidarebefordra frågan till handelsministern och den borgerliga regeringen: Kommer Sverige att i FN lägga ned sin röst vid omröstningen, och görs detta i så fall av omtanke om Slutligen några ord om det större begreppet krigsmaterielexport. Handelsministern svarade för några dagar sedan på min fråga om exporten till Libyen och åtföljande åtaganden om utbildning av libyska medborgare i Sverige. Enligt handelsministern hade detta ingenting att göra med krigsmateriel. Jag vill aktualisera ett annat land där, enligt min mening, motsvarande problematik föreligger. Det gäller Oman, längst ned på den arabiska halvön, som Sverige tidigare har sålt patrullbåtar till. Även om detta har vi från vpk:s sida tidigare frågat handelsministern. På grund av händelseutvecklingen i området satsar nu USA stort på Oman för att bygga upp baser och landets krigsmakt. Oman har också figurerat i samband med kriget mellan Irak och Iran, precis som Libyen. Anser handelsministern att det inte föreligger någon risk för att de svenska patrullbåtarna kan beväpnas av Oman och att därmed svensk krigsmateriel på nytt kan komma att figurera i ett sammanhang där den inte borde få finnas?

Fru talman! Det finns en klar tendens att vapenexportfrågorna förekommer allt oftare i kammardebatterna. Detsamma är förhållandet i dagspress och tidskrifter. Helt visst speglar dessa debatter också ett stigande intresse hos en bred allmänhet i vad gäller vapenexportens orsaker och villkor. Det finns inte heller någon anledning att väja för denna debatt. Det är tvärtom angeläget att ta till vara varje tillfälle att seriöst granska problemet. Förhoppningsvis kan vi då komma till rätta med en hel del av de missuppfattningar som frodas, och förhoppningsvis kan vi också diskutera oss fram till ett underlag för bättre exportregler när dagen kommer för ett beslut i frågan. Men, fru talman, en debatt om vår vapenexport kan inte föras från någon annan utgångspunkt än den försvarsoch säkerhetspolitik som vårt land har bestämt sig för. Skulle Sverige bestämma sig för att helt avskaffa sitt försvar, skulle vapenexporten också försvinna helt. Den krigsmaterielproduktion som vi upprätthåller i vårt land har, enligt min uppfattning, som sin enda uppgift att sörja för den svenska försvarsmaktens materielbehov. Faller detta behov bort ändras förutsättningarna helt och hållet. Nu tror jag inte att någon total avrustning ligger särskilt nära i tiden. Varje fredsvän måste erkänna det faktum att spänningarna mellan stormaktsblocken inte har minskat. Kapprustningen fortsätter, Nordeuropas strategiska betydelse ökar, och där befinner sig Sverige i en obehaglig skärningspunkt. Att förvandla Sverige till ett militärt vakuum låter sig inte göras i detta läge. Och att ett svenskt försvar har en uppgift att fylla även i djupaste fred framgår av det senaste årets statistik över flygvapnets och marinens ingripanden för att hävda svenskt luftrum och svenskt territorialvatten. Vi har ju skyldighet till detta enligt den internationella folkrätten. Ändå bedömer vi ju det möjligt att ytterligare skära ned anskaffningen av materiel till det svenska försvaret. Vi gör det av ekonomiska skäl, och om detta råder i stort sett politisk enighet. Men då måste vi också ha klart för oss konsekvenserna. Det här innebär i sin tur att vår egen krigsmaterielindustri förlorar det som skall vara dess huvudunderlag. Tillverkningsserierna blir inte tillräckligt stora och långa för att kostnaderna per tillverkningsenhet skall kunna hållas på en rimlig nivå. Om vi inte skall göra oss helt beroende av import måste av ekonomiska skäl en del av denna produktion avsättas utomlands. Och inte nog med det — utvecklingen av nya vapentyper måste då i framtiden i ökad grad ske i samarbete med andra länder, länder som tillämpar mer liberala försäljningsregler än Sverige. Här möter vi sannerligen ett snabbt växande problem. Så här långt hoppas jag att handelsministern instämmer i mitt resonemang. Men vad som då blir alltmer viktigt är valet av kunder, av mottagarländer. De s.k. neutrala länderna i Europa är få och små, och det är f. ö. knappast troligt att de kommer att öka sina inköp från Sverige annat än rent marginellt. Det ligger då nära till hands att den svenska krigsmaterielindustrin kastar sina blickar på den stora gruppen utomeuropeiska länder som inte är knutna till något av stormaktsblocken. Där finns både gamla och nya nationer som gärna skulle vilja köpa vapen från just Sverige, som är väl känt för sin obundna hållning och sin högtstående industriteknik. Åtskilliga affärer görs också, och en del av affärerna har gett sina ekon. Några av affärerna har det talats om här i dag. Jag finner det vara på sin plats att varna för den sortens exportdrivar. Krigsmaterielexport är en ganska osäker marknad, även om man tillfälligt kan göra goda vinster. Framför allt är det ont om verkligt stabila neutrala nationer av demokratisk typ. Någon annan typ av mottagarnationer har jag svårt att tänka mig när det gäller krigsmaterielexport. Det finns därför all anledning att välja mottagarländer med största urskiljning. Dagens interpellationsdebatt har till stor del handlat om tillämpningen av nu gällande regler för vapenexport. Låt mig här slå fast att knappast något land har strängare vapenexportregler än Sverige. Ändå torde man kunna säga att svängrummet varit större än vad som i praktiken tillämpats. Själv skulle jag nog gärna ha sett att tillämpningen hade varit ännu strängare. Jag åsyftar här enstaka händelser som inträffat både under socialdemokratisk regeringstid och under de senaste fyra till fem åren. De nuvarande riktlinjerna har ju varit i kraft i snart tio år. Vad som nu återstår är att dra de rätta slutsatserna och konstruera reglerna därefter. Men jag vill då än en gång understryka att inriktningen av vår säkerhetspolitik blir avgörande för hur framtiden skall gestalta sig i den här frågan. Maj Britt Theorin gjorde ett påstående och ställde en fråga. Hon påstod att vi var i avsaknad av en parlamentarisk kontroll beträffande vår krigsmaterielexport. Hon frågade hur regeringspartierna såg på detta problem. Jag vill påminna om att 1969 års utredning faktiskt föreslog inrättandet av ett parlamentariskt organ, ett rådgivande organ, som skulle användas när man skulle bedöma om affärer skulle tillåtas eller inte. Detta avvisade riksdagen. Det passade inte in i det konstitutionella mönstret, enligt vilket ansvaret väl ändå måste ligga på regeringen. Det finns naturligtvis en annan lösning — den anvisades redan då — och den skulle kunna användas i betydligt större utsträckning i fortsättningen. Nu finns dock utrikesnämnden som är just ett organ där man kan ha ett förtroligt samråd partier emellan och där tystnadsplikt råder. Jag tror nämligen inte att det är möjligt att diskutera affär för affär offentligt — man gör det inte när det gäller andra industriaffärer heller. Slutligen existerar också konstitutionsutskottet fortfarande med en rättighet och en skyldighet att granska regeringsbesluten. Det har några gånger förekommit att exportbeslut har tagits upp till granskning i konstitutionsutskottet. Vid varje sådant tillfälle har utskottet fått notera att regeringen inte har överträtt de riktlinjer som gäller. Även om de är ganska stränga, har regeringen hållit sig inom deras ramar. Regeringens beslut har alltså inte gett anledning till någon anmärkning. Jag tycker att detta förhållande borde påpekas. Som jag inledningsvis framhöll är det angeläget att vi får bort en del grava missförstånd och påståenden. Det är faktiskt inte så att den handel det här gäller sker okontrollerat och utan parlamentarisk kontroll.

Fru talman! Maj Britt Theorin utläste att det skulle finnas någon sensationell nyorientering i de tankegångar som ligger bakom de beslut som fattades om svensk vapenexport. Jag tror att det var ytterligare ett utslag för den sensationslystnad på detta område som präglar Maj Britt Theorins framställningar över huvud taget. Huvudregeln att vapenexport bör vara förbjuden är tillkommen därför att man därigenom får ett förfarande som innebär att varje vapenexportärende blir prövat och för utfärdande av en speciell exportlicens. Jag skulle vara förvånad om inte krigsmaterielexportutredningen kommit till den slutsatsen att detta system bör bibehållas. Vad sedan beträffar licenstillverkningen har jag i mitt interpellationssvar sagt att detta är en av de svåra frågorna. Maj Britt Theorin frågade varför man skulle citera 1969 års utredning och varför man över huvud taget skulle syssla med vad den kommit fram till. Svaret är mycket enkelt. Genom att påminna om vad denna utredning sade och om den proposition i frågan som sedan den dåvarande regeringen skrev 1971 får vi en belysning av anledningen till att licenstillverkning av olika vapen utomlands funnits under en lång tid, och då i stor skala under andra världskriget. Jag anser faktiskt, Maj Britt Theorin, att det finns all anledning att för att ge en bild av nuläget påminna om detta sakernas förhållande. Fru Theorin sade sedan att handelsstatistiken visade att vi hade exporterat några reservdelar till flygplan till Sydafrika under föregående år. Ja, nu kan jag inte handelsstatistiken utantill, men jag vet att vi inte har beviljat några exporttillstånd för krigsmateriel till Sydafrika. Jag anser att Maj Britt Theorin skadar svenska intressen genom denna typ av ryktesspridning. Att en riksdagsledamot i Sverige liksom mer eller mindre låter ana att vi i smyg håller på och säljer krigsmateriel till Sydafrika, är för landet skadligt. Jag tycker att det är beklagligt. Vi exporterar inte någon krigsmateriel till Sydafrika. Vad är det då för flygplansdelar som har gått dit? Det kan jag inte nu avgöra. Men Sverige sålde för några år sedan några flygplan av typen Safari till Zambia. I vad mån det är reservdelar till dessa Safariplan som har skeppats till Zambia, och då gått via sydafrikansk hamn, vet jag inte. Jag vet inte heller om det kan vara så att det är fråga om reservdelar till SAS-plan, ty SAS flyger nämligen på Sydafrika och behöver väl antagligen reservdelar där. Om det gäller sådan flygmateriel kanske det också ingår i exportstatistiken. Jag upprepar att jag vet att Sverige inte säljer krigsmateriel till Sydafrika. Jag undrar vad Maj Britt Theorin egentligen har för avsikter med att i riksdagen påstå att Sverige kringgår FN:s förbud mot vapenexport till Sydafrika. Frågan om Indonesien har flerfaldiga gånger debatterats här i riksdagen. Beträffande ubåtarna till Indien gäller att de är konventionella och inte avsedda för atombeväpning. Frågan om att via parlamentariska beslut i stället för regeringsbeslut styra vapenexport är — som Sven-Erik Nordin här sade — prövad av regeringen i början av 1970-talet. Man fann då att det stred mot rikets grundlagar att ha en sådan uppläggning. Det är i stället så att det är regeringen som kollektiv och inte handelsministern som individ som fattar de olika beslut som just nu diskuteras. Riksdagens konstitutionsutskott har vidare möjlighet — och begagnar antagligen också den möjligheten —att granska de olika beslut som har fattats av regeringen. Dessa frågor kan också tas upp i utrikesnämnden. Inför låt mig säga den kanonad av misstänkliggöranden från olika håll av den politik som bedrivs på detta område vill jag, liksom skett i mitt interpellationssvar, ännu en gång påminna om varför Sverige exporterar krigsmateriel. Vi behöver ett försvar för att hävda vår neutralitet i händelse av krig och vår alliansfrihet i fred. Vi vill inte göra oss beroende av enbart import av krigsmateriel. Vi har därför en egen försvarsmaterielindustri. För att detta till sist skall vara tekniskt och ekonomiskt möjligt bör det också finnas utrymme för en viss export, och Sverige importerar ungefär lika mycket försvarsmateriel som vi exporterar. Låt mig också konstatera att liksom vi i Sverige anser att vi behöver ett försvar måste vi också acceptera att en del andra länder anser att de behöver ett försvar. Låt mig också konstatera att om Sverige skulle finna det lämpligt att helt avstå från export av krigsmateriel innebär det att länder ingalunda därmed kommer att avstå från att köpa vapen, utan i stället kommer att vända sig till t.ex. stormakterna, vare sig det är fråga om USA eller Sovjet. De länder som vill köpa vapen kan då lätt få bindningar av en typ som inte nödvändigtvis gör världen bättre. Världen är full av konflikter och hot. Detta är djupt tragiskt. Men i den värld som vi befinner oss i måste vi ta hänsyn till svenska säkerhetsoch försvarsintressen. Det är för Maj Britt Theorin, som älskar att hävda den högsta av moraliska dygdeprinciper, ändå värdefullt att ett ögonblick fundera på om det är särskilt moraliskt att göra Sverige till ett försvarsvakuum mellan öst och väst i det mycket känsliga området i Nordeuropa. Jag anser att det vore en utomordentligt dålig moral som kraftigt skulle öka riskerna för internationella förvecklingar. Om Maj Britt Theorin har pretentionen att vara så utomordentligt tvärsäker, vore det bra om hon kunde erkänna att det här finns problem och att vi bör resonera om dem, i stället för att bara blunda för problemen. och skrymtaraktigt framställa sig som moralens störste förkämpe.

Fru tälman! Jag tänker begränsa mig till att ta upp funderingar kring frågan i vilken mån vapenexporten är värdefull för att vi skall kunna behålla en sådan försvarsindustri som vi behöver i det här landet. Bakgrunden är att utvecklingen när det gäller försvarsanslagen har lett till en successiv minskning av den andel som går till materieltillverkningen, och en lång rad av de försvarsmaterieldelar med vilka vi hittills har kunnat försörja oss själva kommer inte att kunna tillverkas, om vi bara har det svenska försvaret som kund. Överbefälhavaren har nyligen i sin programplan redovisat några av de sektorer som skulle komma att drabbas, och jag skall närmare beröra dem. Innan jag gör det vill jag emellertid tillägga att det förhållandet att en inhemsk tillverkning av ett vapen upphör inte nödvändigtvis behöver betyda att vi går miste om vapnet i fråga. Vi kan i de flesta fall köpa det utifrån. Men frågan är för vilka områden det är särskilt angeläget att ha en kompetens inom landet och för vilka områden detta har mindre betydelse. Jag tror att behovet av egen kompetens varierar från område till område. Låt mig först ta pjäsmaterielområdet. Efter den nuvarande arméhaubitsen och pjäserna för det rörliga kustartilleriet har vi inga order på kanoner eller haubitser. ÖB säger att utvecklingskompetensen på det här området bedöms gå förlorad under innevarande programplaneperiod, alltså inom de närmaste fem åren. I klartext betyder det att i den mån Bofors skall fortsätta att tillverka kanoner under det närmaste årtiondet så måste det till stor del röra sig om tillverkning för export, eftersom den svenska marknaden mer eller mindre faller bort om några få år. Frågan är då: Är det värdefullt för oss att ha den här kompetensen inom landet? Den frågan kan jag inte svara på. Jag vet visserligen att det för vissa av de här kanonerna, t.ex. för luftvärnskanonerna, finns utomordentligt bra industrier också i andra länder, men när det gäller t.ex. kustartilleripjäser vet jag inte hur det förhåller sig. I alla händelser ligger de svenska beställningarna så långt fram i tiden att det är svårt att över huvud taget ha en uppfattning i den här frågan nu, men man kan ändå våga konstatera att kompetensen när det gäller pjästillverkning kommer att försvinna ur landet om vi bara räknar med de beställningar som det svenska försvaret kommer att göra. Om det sedan är värdefullt att kompetensen bevaras eller inte, vet vi inte i dagsläget, men naturligtvis bidrar tillverkningen på export till att vi behåller en viss handlingsfrihet på det här området. När det gäller tillverkningen av övervattensfartyg — alltså, i klartext, Karlskronavarvet — säger ÖB att denna kommer att befinna sig i en kritisk situation redan om ett eller två år. Sanningen är ju att man inte har en enda beställning på fartyg i plåt att arbeta med efter det att minfartyget Karlskrona nu snart är färdigt. De beställningar som gäller nya ytattackfartyg är aktuella tidigast i slutet av 1980-talet. Här kan man säga att det är alldeles uppenbart att Karlskronavarvet icke kommer att finnas kvar som varv om man bara har beställningar från det svenska försvaret. Men kan varvet upprätthålla verksamheten med hjälp av tillverkning på export, finns det en möjlighet för det svenska försvaret att i slutet av innevarande årtionde lägga beställningar där. Är det värdefullt eller inte för försvaret att Karlskronavarvet finns kvar? Ja, det är också svårt att svara på. Patrullbåtar har gjorts i Norge — utmärkta sådana. Torpedbåtar har tidigare gjorts i Västtyskland. Nästa generation av ytattackfartyg, där Sverige skall ange specifikationerna, är det kanske möjligt att bygga på utländskt varv. I så fall skulle vi i och för sig ur försvarssynpunkt kunna avstå ifrån Karlskronavarvet. Men det vet vi alltså inte nu. Det finns en osäkerhet här. Visar det sig i slutet av 1980-talet att de svenska specifikationerna för ytattackfartyg är speciella och att inget utländskt varv är berett att till rimliga kostnader göra en serie enkom för Sverige, då står vi i en besvärlig situation. För egen del gör jag den bedömningen att det förmodligen är värdefullare för oss att behålla Karlskronavarvet än Bofors, om jag bara håller mig till pjässidan. Nästa fråga gäller torpedverkstaden, som finns i Motala. Situationen är ju den att verkstaden f. n. hålls uppe genom dels svenska beställningar, dels också export till Norge och Danmark. ÖB säger att verkstaden svårligen kan upprätthållas under 1980-talets senare del utan en omfattande export — och den gäller fortfarandé våra två närmaste grannländer. Jag tror att man ifrån försvarssidan mycket klart kan säga att det vore väldigt tråkigt om torpedverkstaden försvann. Vi vet ju att just på det här området, i den här nischen, ligger Sverige långt framme. När det gäller prestanda, styrbarhet och även framtida målsökning går det inte att köpa torpeder av samma kvalitet utifrån. Risken är alltså att om torpedverkstaden ramlar bort blir det svårt att få moderna torpeder i framtiden. Jag tycker att det här är ett typiskt exempel på ett område där det finns starka försvarspolitiska skäl för att hålla uppe en industri. Men det blir dyrt med bara de svenska beställningarna. Och här kan man tillägga att det hittills har varit aktuellt med beställningar bara från våra nordiska grannländer och veterligen inte från några andra länder, i varje fall inte i närtid. Något som överbefälhavaren talar ganska mycket om är ammunitionssidan. Tyvärr är väl det ett område där exporten gör varken till eller ifrån. Det är i stället risk för att vi blir helt importberoende, åtminstone på vissa punkter. Och det kan vara mycket besvärande, särskilt som det leder till att vi i fred måste skaffa sådant som vi annars kunde få genom s.k. krigsproduktion. Det sista jag vill ta upp — och det finns inte berört i ÖB:s programplan — är gevärsfaktoriet i Eskilstuna, som i dag icke har några beställningar från det svenska försvaret mer än några nödlösningar utan som väsentligen bygger på export. Där kan man säga att nästa objekt som är aktuellt är ett nytt handeldvapen för armén. Det kan i och för sig importeras, och där är det inte fråga om reservdelar och långa bindningar. Det finns alltså inte några starka försvarspolitiska skäl att ha kvar gevärsfaktoriet. Och kanske är det då lika bra att säga: Lägg ned det, för det finns inte några försvarsargument utan möjligen sysselsättningsargument för att behålla det. Den industri som man snarast vill bevara är till stor del elektronikindustri och liknande industri. Men det handlar alltså om att göra en gradering av industrierna: somliga är angelägna att ha kvar, andra är inte angelägna att ha kvar. Och låt oss då skilja ut att ibland är det försvarshänsyn och i andra fall sysselsättningshänsyn som är viktiga.
Fru talman! Handelsministern tog inte upp ett enda av mina spörsmål. Därför vill jag återvända till i varje fall två punkter. Handelsministern talar om en kanonad av misstänkliggöranden i de här . debatterna. Det är klart att man måste reagera när man tittar på handelsstatistiken och finner en tydlig höjning av vapenexportens andel. Fram till 1977 hade vi en relativt stabil nivå — det kunde röra sig om 0,5 90 av totalexporten under eller över denna nivå — och så har det varit sedan 1960-talet. Men sedan 1978 har vi alltså en väldigt kraftig ökning med 20 96. 1979 blev det ytterligare en ökning med 30 96. Det är alltså fråga om en klar avvikelse från trenden under de senaste 20 åren. Det är klart att man reagerar och frågar sig vad detta beror på. Jag upprepar alltså min fråga till handelsministern: Är det av handelspolitiska skäl som regeringen just dessa år — vi vet ju att vi har ekonomiska svårigheter o. d. — släpper fram den här ökade vapenexporten? Om vi skall tala om de försvarspolitiska skälen måste det framhållas att vi har klarat oss med en nivå på vapenexporten med ungefär 0,5 920 av totalexporten— om man nu godtar argumentet att vi måste exportera en del. I 20 års tid har det ju räckt med en begränsad export för att upprätthålla tillverkningen av de omtalade långa serierna. Även det kan vara diskutabelt, men låt oss t. v. lämna den frågan. Vad jag vill veta är varför det blev en sådan ökning 1978 82? Det måste väl finnas något slags planläggning också på det området? Man låter det väl inte gå på en slump. Det är vad som är intressant att få veta någonting om. Sedan till frågan om Indonesien, som försvarsministern enligt min mening väldigt ”lätt” hoppade förbi. Det är verkligen intressant att ta del av det som står i interpellationssvaret, kombinerat med uppgifterna i pressen i dag. Vi har debatterat Indonesien förut, men då med andra handelsministrar. Jag tror att Hadar Cars var handelsminister på den tiden då det begav sig. Han hade all möda i världen att försvara den mycket egendomliga exporten av svenska vapen till Indonesien. Det rörde sig då, som i så många andra fall, om Bofors luftvärnskanoner. Via Sydkorea har vi uppenbarligen fått en export till Indonesien, och denna har tydligen godkänts av krigsmaterielinspektionen och handelsdepartementet. Är det så? I så fall måste man komma tillbaka till frågan: Hur är det med Indonesien och Östra Timor? Är det inre oroligheter, är det krig eller vilka förhållanden är det i dessa stater som spelar in? Och varför har Sverige — enligt pressuppgifter — beslutat sig för att lägga ned sin röst när det gäller omröstningen om FN-resolutionen att fördöma Indonesien? Dessa frågor är mycket viktiga, och de är intressanta såväl för det svenska folket som för den internationella opinionen. Jag tycker att handelsministern inte bara kan gå förbi dem under tystnad utan att han är skyldig att svara på dem.